Herr talman! En omorganisation av socialstyrelsen har förberetts under lång tid. Liksom när det gäller socialtjänsten i stort är det angeläget att få ett beslut som skapar klarhet om hur man skall arbeta. De många människor som arbetar inom socialstyrelsen har ett berättigat krav på att så snabbt som möjligt få veta vad de skall ha för arbete, vilken organisation som skall gälla och vilka uppgifter socialstyrelsen skall ha. Genom det beslut om socialtjänsten som riksdagen nyss fattade skapas förutsättningar för att också ta ställning till socialstyrelsens framtida organisation. Det blir nu möjligt att driva det fortsatta arbetet så, att den nya organisationen kan träda i kraft den 1 juli 1981 och sedan successivt få genomslag i det praktiska arbetet. Syftet med omorganisationen, enligt den proposition som folkpartiregeringen lade fram förra året, är att minska den centrala förvaltningen och att sprida besluten ut från den centrala myndigheten. Krav på minskad byråkrati och spridning av beslut talas det ju ofta om, men detta är lättare att säga än att göra. Här finns dock ett konkret förslag. Det innebär att socialstyrelsen minskar med ungefär 300 tjänster — från 925 till 615 — och att man minskar socialstyrelsens beslutsfattande när det gäller detaljfrågor, kontroll och godkännande av beslut som fattas ute i kommuner och landsting. Det innebär att man i stället visar ökad tilltro till kommunerna och landstingen och att man dessutom bygger upp sociala enheter ute i länsstyrelserna. Den här decentraliseringen är alltså ett praktiskt sätt att genomföra det som vi så ofta talar om. Också när det gäller det här betänkandet har vi inom socialutskottet i hög grad varit överens. I huvudsak innebär det ett bifall till folkpartiregeringens förslag, även om det, som redan har påpekats, också görs en del nyanseringar och justeringar, som innebär att vi tar hänsyn till de synpunkter som har kommit in till utskottet i motioner eller på annat sätt. Att utskottet föreslår bifall till propositionen är ju inte förvånande, eftersom propositionen i sin tur byggde på förslag från en arbetsgrupp där de partier som finns med i utskottet också var representerade. De ändringar som utskottet föreslår innebär i vissa fall att man väntar med slutligt ställningstagande i avvaktan på fortsatt utredning inom organisationskommittén eller på annat sätt. Om det skulle tillåtas mig en liten suck, är det att erfarenheterna från det här arbetet har lärt mig att det är svårt att ändra på en befintlig organisation. Det finns ett betydande mått av konservatism hos människor som arbetar i statsförvaltningen när det gäller organisationsfrågor, oavsett vad de har för politisk uppfattning i övrigt. När man vill göra förändringar, framför allt naturligtvis när man vill banta ner organisationen och dra in enheter, är det ingen ände på de faror som man varnar för. Därför får man vara rätt envis för att kunna få igenom ett beslut om omorganisation. En fråga som utskottet inte vill ta ställning till, och som en tidigare talare berörde, gäller överförandet av cancerregistret från socialstyrelsen till miljömedicinska laboratoriet. Jag tycker att det är rimligt att den frågan får prövas ytterligare, bl.a. i samråd med cancerkommittén. Men jag har blivit en aning besviken på den motivering som har anförts inför utskottet och som också Anita Bråkenhielm nämnde här, nämligen att om registret ligger kvar hos en statlig myndighet som socialstyrelsen är man säker på att andra forskare får tillgång till det. Man skall väl inte behöva tro att forskare kommer att vägra att ge varandra tillgång till material på ett opartiskt sätt som de är skyldiga att göra. Det skall väl inte behövas en statlig myndighet för att övervaka att forskarna uppför sig som vuxna människor. Jag vill inte acceptera den motiveringen, men jag tycker ändå att det kan vara klokt att fundera på vad som är lämpligast från andra synpunkter. Jag vill dock understryka att det faktum att man uppskjuter beslutet i den här frågan inte får innebära att de förslag i propositionen som handlar om överflyttning av andra statistiska funktioner till statistiska centralbyrån fördröjs. Det säger också utskottet i sitt betänkande. När det gäller beredskapsfrågorna gör utskottet en del nyanserade uttalanden. Men jag tycker att Anita Bråkenhielm tolkade in litet för mycket av framgångar för den moderata motionen och för försvarsutskottets ståndpunkt i det som socialutskottet har sagt. Försvarsutskottet sade i sitt yttrande att man inte borde godkänna en avsevärd minskning av socialstyrelsens resurser för beredskapsuppgifter. På den punkten har socialutskottet en annan mening. Just det här området hör till de saker jag syftade på nyss när jag talade om enheter som slåss för sin existens och visar en betydande konservatism. Att man har lyckats mobilisera de försvarsintresserade utanför socialstyrelsen är föga förvånande. Men vad socialutskottet nu säger är att socialstyrelsens nuvarande detaljanvisningar skall ersättas med övergripande planeringsbestämmelser, att socialstyrelsens uppgifter beträffande utbildning, personalplanering och materieloch försörjningsberedskap skall decentraliseras samt att beredskapsplaneringen skall anknytas till den fredsmässiga planeringen av hälsooch sjukvården och socialtjänsten. Utskottet fortsätter: ”Utskottet tillstyrker således i princip vad som förordas i propositionen om ändring av ansvar, uppgifter och organisation beträffande beredskapsfrågorna och om ordningen för förändringsarbetet.” Vidare påpekas också att organisationskommittén skall beakta den ställning som riksdagen kan komma att inta till förslaget från utredningen Sjukvård i krig. Det är riktigt, och det är självklart att man skall beakta riksdagens beslut — det skall man alltid göra. Men det innebär inte någon uppmaning att fördröja arbetet i avvaktan på vad som kan komma fram. Så kan man inte tolka vad utskottet har sagt. Låt mig sedan säga ett par ord om hälsovårdsupplysningen, eftersom det är en fråga som har varit uppe i den allmänna diskussionen. Det har förekommit en viss oro för att propositionen skulle förebåda en nedrustning av det arbetet. Jag vill för min del betona att det aldrig har varit meningen. Det har heller inte utskottet menat, utan utskottet säger tvärtom: ”Som framhålls i propositionen torde hälsoupplysning komma att spela en alltmer framträdande roll i den framtida hälsooch sjukvårdspolitiken. Utskottet anser att verksamheten därför bör förankras hos sjukvårdshuvudmännen.” Vi hänvisar till att hälsooch sjukvårdsutredningen har föreslagit att varje landstingskommun skall ha ett samlat ansvar för att främja hälsan hos dem som är bosatta inom kommunen. Utskottet utgår därför från att sjukvårdshuvudmännen kommer att föra utvecklingen av hälsoupplysningen vidare och pekar på att de synpunkter som framförs i motionen av Lisa Mattson m.fl. står i överensstämmelse med propositionen och tillgodoses genom vad utskottet har sagt. Jag vill alltså understryka att tanken på intet sätt är att man skall inskränka hälsovårdsupplysningen i vårt samhälle — tvärtom skall den förankras i landstingen. Socialstyrelsens uppgift är viktig, men framför allt skall socialstyrelsen förse sjukvårdshuvudmännen med material. Det hindrar naturligtvis inte att man i vissa fall kan gå ut med rikskampanjer. Några ord, herr talman, om reservationerna, som rör begränsade frågeställningar. Den första reservationen gäller verksstyrelsens sammansättning. Ledamöterna från centerpartiet och moderata samlingspartiet vill inte gå med på att man tar in representanter för de fackliga organisationerna utöver representanterna för de anställda i verket. Propositionens förslag följer den utveckling som har förekommit inom andra större ämbetsverk. Som påpekades nyss utreds emellertid denna fråga av förvaltningsutredningen. Skulle man där komma fram till helt andra principer, får vi naturligtvis ta hänsyn till det också när det gäller socialstyrelsen. Det är ingen mera dramatisk ändring som föreslås; ledamöterna i socialstyrelsens styrelse förnyas ändå av och till. Om man nu sätter in några representanter för de fackliga organisationerna kommer det inte att på något mer avgörande sätt förändra arbetet, och det går lätt att lägga om till en ny princip om man kommer fram till det för ämbetsverken i stort. Läkemedelsfrågorna är viktiga, och där finns ett par reservationer från moderata samlingspartiet. Moderaterna håller fast vid sin gamla tanke på ett särskilt ämbetsverk för läkemedelsfrågorna — vi skulle alltså bryta ut läkemedelsavdelningen ur socialstyrelsen. Den fråga man ställer sig är naturligtvis: Skulle detta medföra att det blev lättare att lösa de problem som läkemedelsgranskningen onekligen har i Sverige? Jag lyssnade uppmärksamt på Anita Bråkenhielms anförande. Det enda jag kunde höra var att en del tjänstemän skulle slippa att sitta på tåget mellan Stockholm och Uppsala. Jag kan inte tycka att det är någon mer avgörande synpunkt. Det finns de som säger att man jobbar mycket bra på tåget mellan Stockholm och Uppsala. Det finns människor som har sitt arbete här i Stockholm och åker med tåget varje dag. Jag tror inte att skillnaden blir så stor; man måste ändå samarbeta, även om man gör socialstyrelsens läkemedelsavdelning till ett särskilt ämbetsverk, och samarbetsformerna blir krångligare. Däremot blir naturligtvis kostnaderna större om man inrättar ett särskilt ämbetsverk. Det är litet oklart vart moderaterna syftar i det fallet. Man kan tolka dem så att de avser att göra besparingar — i reservationen står det att kostnaderna skulle bli oförändrade. Men inrättar man ett särskilt ämbetsverk blir det, som jag nämnde, ökade kostnader. Å andra sidan är det intressant för dem som arbetar i verket och inom läkemedelsindustrin att notera att de inte har något stöd hos moderaterna för kravet på ökade resurser till läkemedelsgranskningen. Tvärtom ansåg Anita Bråkenhielm att kostnaderna redan var anmärkningsvärt höga. Slutligen föreslås i propositionen och utskottsbetänkandet att läkemedelsnämnden skall få en rådgivande ställning. Det stämmer också med läkemedelskontrollutredningens förslag, nämligen att om man inte förverkligar förslaget om ett särskilt läkemedelsverk skall läkemedelsnämnden få en i förhållande till socialstyrelsen rådgivande funktion. Vi tycker att det är naturligt och förenligt med den syn på socialstyrelsen som myndighet, som över huvud taget präglar propositionen. Jag yrkar bifall till det förslaget liksom till utskottets förslag i övrigt.

Herr talman! Av inlägget att döma är Gabriel Romanus inte helt övertygad om det riktiga i att ändra styrelsens sammansättning. Gabriel Romanus säger att eftersom denna fråga nu utreds bör vi avvakta utredningen. Om den kommer fram till en annan princip kan vi ändra styrelsens sammansättning igen. Men då reser sig frågan: Varför skall vi i så fall nu ändra styrelsens sammansättning? Det är inte så lätt att ändra ett system som redan är infört — det sade Gabriel Romanus redan i början av sitt anförande. Vi tycker att detta är en väldigt viktig principiell fråga. Jag vill upprepa vad jag sade förut, nämligen att vi har den principiella uppfattningen att styrelsen så långt möjligt skall återspegla folkviljan som den kommit till uttryck i de allmänna valen. Detta område är så vittomfattande, det berör människornas hela situation. Följer vi den princip jag talar om ger vi också uttryck för att beslut och ansvar skall följas åt och att medborgarna skall kunna utkräva ansvar av de partier som är företrädda i ämbetsverkens styrelser. Det har vi sagt i motioner, och det har vi upprepat i reservationen. Men, har vi sagt, ger man representation för fackliga organisationer bygger man på korporativa principer, och sådana vill vi inte använda i det här sammanhanget.
Herr talman! Jag är visst övertygad om att det förslag som läggs fram i propositionen, och som utskottsmajoriteten har tillstyrkt, är riktigt. Det enda jag påpekade var att om utredningen skulle komma fram till en annan linje, så är det ingen särskilt dramatisk eller svår åtgärd att genomföra en ändring i socialstyrelsen, lika väl som man då får ändra i alla andra ämbetsverk. Här är det inte fråga om att göra några stora omorganisationer, utan bara om att utse några nya personer att sitta i en styrelse. Det kan man göra utan större svårigheter. Men den princip som Rune Gustavsson talar för, nämligen principen att de statliga ämbetsverkens styrelser skall ha parlamentarisk representation enligt samma styrkeförhållande som i riksdagen, och få något slags direkt politisk ansvarighet, är ny och strider mot hela vår förvaltningsorganisation. Den kan vi inte lägga till grund för något beslut vid dagens sammanträde. Om vi kommer därhän, vilket jag för min del betvivlar, får vi i så fall göra om samtliga verksstyrelser, för det är nog ingen som bygger på den principen i dag. Därför tycker jag inte att den frågeställningen har någon som helst betydelse för det vi skall ta ställning till nu.
Herr talman! Det är för att få de här frågorna belysta vi tidigare väckt en motion, som behandlats här i riksdagen. Konstitutionsutskottet uttalade sig om den. Jag har tidigare sagt, vilket vi angett i motionen, att det finns vissa verk, exempelvis arbetsmarknadsstyrelsen och arbetarskyddsstyrelsen, där partsrepresentation kan vara riktig. Men att i dag ändra princip, vilket vi gör om vi bifaller det förslag som finns i propositionen och som stöds av utskottsmajoriteten, tycker vi är felaktigt.

Herr talman! I motion 1218 har jag och två partivänner föreslagit att riksdagen skall avslå regeringens förslag om länsläkarorganisationens avveckling i avvaktan på riksdagens ställningstagande med anledning av kommande förslag rörande ny hälsooch sjukvårdslagstiftning. Utskottet har däremot tillstyrkt förslaget, och detta innebär att landstingen kommer att överta ansvaret för de uppgifter som i dag åvilar länsläkarna. Jag är för min del tveksam till riktigheten att nu genomföra en sådan förändring och har därför fogat ett särskilt yttrande till utskottets betänkande. Det hade enligt min mening, ur principiell synpunkt, varit lämpligast att förslaget om länsläkarorganisationens avveckling prövats i samband med hälsooch sjukvårdsutredningens förslag till ny hälsooch sjukvårdslag. I utredningens betänkande Mål och medel för hälsooch sjukvården framförs förslaget att landstingen skall ha ett totalansvar för hälsooch sjukvården. Betänkandet, som lämnades i oktober månad 1979, är nu ute på remiss. Remisstiden utgår i slutet av innevarande år. Många remissinstanser har sedan månader tillbaka diskuterat innehållet i betänkandet och innehållet i de remissvar som skall lämnas. Under tiden som remisskrivandet pågår behandlar utskottet proposition nr 6 om socialstyrelsens uppgifter och organisation och beslutar tillstyrka förslaget att landstingen skall överta länsläkarorganisationens uppgifter inom miljömedicinen. Jag tycker detta är märkligt, och jag tycker att man visar en upprörande nonchalans mot remissinstanserna, mot alla dem som arbetar med remisssvaren. Vad är det för mening med att sända en utrednings förslag på remiss, när regeringen lägger fram förslag och riksdagen fattar beslut innan remisstiden gått ut? Huruvida den samhällsinriktade hälsovård som benämnes miljömedicin skall omfattas av landstingens totalansvar för hälsooch sjukvård borde riksdagen enligt min mening inte ta ställning till nu utan vid behandlingen av ett kommande förslag till ny hälsooch sjukvårdslag. Vissa frågor som sammanhänger med ett överförande av de miljömedicinska uppgifterna till landstingen har inte berörts i propositionen. Även detta finner jag märkligt. I propositionen presenteras ingen kostnadsberäkning för ett landstingsalternativ. Enligt propositionen är det nuvarande antalet tjänster inom länsläkarorganisationen inte tillräckligt för att lösa uppgifterna inom miljömedicinen och omgivningshygienen, även om alla andra uppgifter togs ifrån organisationen. Detta innebär för ett landstingsalternativ minst en fördubbling av det antal tjänster som i dag finns för handläggning av miljömedicinfrågor. I Landstingens Tidskrift nr 4 i år finns en intervju med en landstingsdirektör som säger att skall länsläkarorganisationen på något sätt överföras till landstingen får staten betala. Efter dagens beslut råder inget tvivel om vem som skall betala. Det blir landstingen. Hur stora landstingens kostnader blir framgår inte av propositionen. Någon ersättning från staten bör man inte räkna med. Länsläkarorganisationen, som inom sig har medicinsk och omgivningshygienisk expertis, arbetar i dag med mycket breda kontaktytor och ger service åt samhällets samtliga instanser på miljömedicinens område. En avveckling av länsläkarorganisationen kommer att skapa ett miljömedicinskt vakuum, som det tar år att fylla, något som måste betraktas som mycket olyckligt i en tid när behovet av och intresset för miljömedicin upplevs som starkare än någonsin. Dessutom är den enda vidareutbildning för läkare i Sverige som är målinriktad för miljömedicin den som krävs för erhållande av kompetens som länsläkare. Denna utbildning kan i Sverige erhållas vid Nordiska hälsovårdshögskolan och i utlandet vid vissa läroanstalter, där mant.ex. kan avlägga examen i Public Health. Det är tveksamt om andra läkarkategorier, bl.a. distriktsläkarna, inom överskådlig tid kan få den utbildning som de miljömedicinska uppgifterna kommer att kräva. I länsläkarorganisationens uppgifter ingår bl.a. tillsyn över privat sjukvård och sjukvård som bedrivs av annan personal än medicinalpersonal. Denna tillsyn bör emellertid enligt propositionen t. v. vara en statlig uppgift. Eftersom den privata sjukvården är i huvudsak koncentrerad till storstadsområdena finns det inte — alltjämt enligt propositionen — behov av särskilda tillsynsläkare för detta ändamål i varje län. Enligt propositionen motsvarar behovet av denna tillsyn sammanlagt fyra läkartjänster för hela landet. Dessa läkartjänster kan placeras antingen centralt på socialstyrelsen eller på vissa länsstyrelser. Förslaget innebär en kraftig minskning och en centralisering av tillsynen av den privata sjukvården. Tlänsläkarens uppgifter ingår att kontrollera förskrivningen av läkemedel genom s.k. apoteksvisitationer. Enligt propositionen kan sådan tillsyn i framtiden säkerställas inom ramen för den verksamhet som avses åvila de nämnda fyra tillsynsläkarna.

Herr talman! Det är nu 13 år sedan riksdagen fattade ett tvivelaktigt beslut genom att slå samman socialstyrelsen och medicinalstyrelsen till ett enda, gigantiskt och ohanterligt verk. I dag skall vi i stället skifta ut valda delar av detta verks uppgifter till landstingen. I det omfattande utredningsarbete som föregått utarbetandet av propositionen 1979/80:6, har riksrevisionsverket och översynsutredningen framhållit att det under dessa 13 år inte skett någon sammansmältning av de sociala och de medicinska komponenterna i den nya styrelsen. Att något sådant skulle kunna ske var heller inte att vänta. Medicinen har i grunden en naturvetenskaplig referensram, den sociala sfären en beteendevetenskaplig. Med ett uttryck, en gång i förtvivlan präglat av ett socialdemokratiskt kulturråd — Vi behöver folk som vet och kan och inte bara tycker och tror” — kan man kanske «en smula drastiskt illustrera skillnaderna mellan dessa två föreställningsra mar. Detta uttryck kan f. ö. komma att få ett bestående värde, eftersom vederbörande nu är riksantikvarie och ansvarar för våra kulturminnen. Men jag vill inte förhäva mig på medicinens vägnar: när medicinen är hänvisad till en övervägande beteendevetenskaplig referensram är den förmodligen inte mycket mera framgångsrik än socialvården. Dagens läkargeneration har inte varit tillnärmelsevis så framgångsrik att bekämpa alkoholmissbruket som Magnus Huss var vid 1800-talets mitt och Ivan Bratt i detta sekels första tredjedel. Det är min bestämda uppfattning — efter att ha lytt först under medicinalstyrelsen och senare under socialstyrelsen i 40 år och varit medlem av dessa styrelsers vetenskapliga råd i 20 — att den bästa reformen hade varit att bryta ut hälsooch sjukvården ur socialstyrelsen och återskapa ett kvalificerat verk för ledningen av landets hälsooch sjukvård, inkl. läkemedelsfrågorna, och kanske även vissa av de funktioner som nu förvaltas av Spri. Inte minst den inom hälsooch sjukvården verksamma personalen har rätt att begära att få lyda under ett centralt verk med samlad och obestridd sakkunskap. Jag känner mig övertygad om att ett samarbete mellan två, vartdera för sig välorganiserade och handlingskraftiga verk kan bli mycket effektivare än en oöverskådlig verksamhet, som inom sig bär på motsättningar och konflikter på flera nivåer.

Man skulle kunna tänka sig att den kommunala beredvilligheten att överta primärt statliga funktioner vid det här laget möjligen borde ha svalnat något. Att landsting och kommuner skött vissa uppgifter bättre än staten har delvis haft sin orsak i närdemokratins förtjänster men till en annan del i en kraftigare skattemässig expansion, som väl nu måste upphöra. Kanske är tidpunkten nu inne även för riksdagen att begrunda vilka samhällsfunktioner som måste bli kvar hos staten, om vårt land skall fortsätta att vara en stat och inte förvandlas till en federation av landsting och kommuner. Socialstyrelsepropositionen behandlar utförligt frågan om socialstyrelsens planeringsuppgifter. Gabriel Romanus tog därvid den ställningen att begreppet ”riksplanering” kunde komma i konflikt med sjukvårdshuvudmännens eget ansvar och utdömde detta ord. Längre fram i propositionen finner man i stället den egendomliga frasen — som även återges i utskottets betänkande =— att till socialstyrelsens uppgifter hör att ”på central nivå följa upp behoven av en samordnad planering av socialtjänst och hälsooch sjukvård”. Det är inte bara här som det finns kolossalt många ord i den här propositionen. Men vad skall styrelsen göra åt saken — detta verk vars huvuduppgift tycks bli att ”verka för att de mål och riktlinjer som fastställts av regering och riksdag förverkligas”, vilket dock inte skall ske genom myndighetsutövning utan genom att ta fram kunskapsunderlag åt sjukvårdshuvudmännen ”vad gäller vårdens innehåll och organisation”?

Om detta kan man i propositionen också läsa ”att styrelsen inte behövt medverka i den medicinska forskningen för att upprätthålla kompetens på området”. Nej, om man ”tycker och tror” att man kan ”upprätthålla kompetens” inom forskning och utveckling utan att delta, så blir mycket förklarat i denna proposition. Jag vill, herr talman, verkligen anbefalla reservation nr 1 till alla, som inte bekänner sig till den florerande inkompetenskulten. Herr talman! Det finns i denna proposition sida upp och sida ned besynnerligheter, som alla skulle vara värda sina kommentarer. Men eftersom det här inte är en doktorsavhandling och inte heller en disputation och tiden är knapp före fotbollsmatchen, måste jag begränsa mig till ytterligare några få punkter, i den — förmodligen fåfänga — förhoppningen att den organisationskommitté som efter riksdagens antagande av denna ”principproposition” skall försöka sjösätta det nya verket möjligen kan finna något värt att beakta. Framställningen av verkets organisation ger inte mycket utrymme åt den egentliga sjukvården, som får 95 befattningshavare mot 125 för verkets egna administrativa uppgifter och 155 för socialtjänsten, därav 10 för barnmiljörådet. Att hela den tunga akutsjukvården får 20 tjänster, eller lika mycket som vardera primärvården och psykiatrin, får väl i bästa fall tolkas så att man hittills funnit att ”hälsan tiger still” på det området. Men var så säker — ju mer man systematiskt underminerar akutsjukvården i landet — och det är vad som pågår — desto större kommer problemen att bli, och inte bara där utan också inom de andra sektorerna! Låt oss ändå hoppas att okunnigheten och övertron inte kommer att ta sig samma absurda uttryck som i vårt östra grannland, där — enligt uppgift — de forna kommunala sjukhusen döpts om till ”hälsocentralernas bäddavdelningar”. Men man vet inte vad hurtiga reformatörer härnäst kommer att ställa till med. Utskottets ställningstagande till propositionens nedklassning av nämnden för läkares vidareutbildning m.m. förefaller även för att vara ett utskottsbetänkande sällsynt kryptiskt formulerat. Om Anita Bråkenhielm hade haft godheten att stå kvar vid sitt motionsyrkande, skulle jag velat rekommendera alla, som är måna om att även i framtiden träffa på välutbildade doktorer, att rösta på det. Samma synpunkter kan också läggas på frågan om avskaffande av legitimation av sjukvårdens yrkesutövare. Här har dess bättre både Gabriel Romanus och socialutskottet hejdat sitt revolutionära nit och stannat för att åtminstone utreda saken innan man klipper till. Det hade varit både klädsamt och klokt, om man också hade lyssnat till den alltid så kloka Anna-Greta Skantz innan man avsatte länsläkarna. Jag vill innerligt hoppas att man inom organisationskommittén noga överväger hur hälsooch sjukvårdsstatistiken skall tas om hand. Jag har tidigare motionerat om att i varje fall sjukhusens aktuella statistik skall finnas tillgänglig ute på sjukhusen och kunna läggas som underlag för årsberättelser. Varje företag i landet är skyldigt att redovisa sin verksamhet i siffror, och detsamma skedde alltid förr på våra sjukhus och även hos våra provinsialläkare. Begrundandet av dessa uppgifter — ett slags internrevision — gav material till många tankar och uppslag, som sedan kunde omsättas i nyttiga förändringar. Numera arbetar man i ett vakuum — siffrorna går anonyma in på data — och någon kontinuerlig återföring av information om verksamheten finnsinte, även om vissa data så småningom kan komma fram i vetenskapliga skrifter. Denna utarmning av viktiga uppgifter för sjukvårdens egen, inre verksamhet kan förmodligen skyllas på ett samarbetsorgan — hela landet är ju numera nedlusat av ineffektiva samarbetsorgan — som kallas HÄSST. Ett råd till regeringen: tillsätt inte fler långsamverkande samarbetsorgan, utan ge era uppdrag till enstaka, handlingskraftiga personer, som uträttar något i stället! Detta gäller i hög grad också i fråga om sjukvården i krig, som även den omfattas av den här propositionen. Regeringen tycks för vad som väl vid det här laget är två år sen ha givit statens förhandlingsnämnd i uppdrag att förhandla med landstingen om försörjningsberedskapen på sjukvårdsområdet. Om jag vore sjukvårdsminister i dag skulle jag inte sova gott om natten, förrän den saken vore färdigutredd och färdigförhandlad samt under betryggande kontroll. Det svar försvarsministern för en tid sedan gav mig på en fråga om krigsmaktens personalberedskap på sjukvårdssidan var i vissa avseenden inte så lugnande som man skulle önskat. Försörjningsberedskapen är inte mindre viktig. Churchills ord för nära 50 år sedan, att varje minister har ansvar för sin del av beredskapen varje dag och varje timme, gäller också sjukvårdsministrar. Det kan aldrig vara eller bli landstingens sak. Herr talman! Gabriel Romanus har i propositionen, trots allt, fasthållit vid att den nya socialstyrelsen som en av sina uppgifter skulle ha något slag av tillsyn över hälsooch sjukvården. Det framhålles sålunda att en större kommunal handlingsfrihet ställer krav på ”en central uppföljning av att verksamheterna utvecklas i riktning mot de mål som statsmakterna fastställt”. Det framhålls vidare att staten ”förfogar över olika medel för kontroll”, däribland ”föreskrifter och allmänna råd”. Riksdagens revisorer angav 1975 att socialstyrelsens ”tillsyn” borde innebära en kontroll av att ”den enskilde vårdtagaren får vård och behandling av godtagbar standard”. Revisorerna ”fann det oroande att socialstyrelsen inte hade kapacitet att själv i rimlig omfattning genom inspektion och besök hålla sig underrättad om läget”, bl.a. inom långtidssjukvården. Det framgår emellertid också av propositionen att inspektioner inom sjukvården är något som företas ”då särskilda omständigheter påkallar det”. Så skedde som vi minns för något år sedan på Malmö östra sjukhus — sedan olyckan väl hade skett. Gabriel Romanus har i propositionen resolut tagit ställning för socialstyrelsens befogenhet att företa inspektioner. Jag skulle vilja tillägga: Det skulle bara fattas annat! Men jag skulle här också vilja begagna tillfället att göra en personlig kommentar till denna fråga — eftersom jag förgäves sökt efter något livstecken i utskottsbetänkandet vad det gäller socialstyrelsens tillsynsfunktioner. Den ökade kommunala handlingsfrihet som här förutskickas — och man gör redan i propositionen en hänvisning till HSU-utredningens föreslagna ”ramlagstiftning” trots att densamma ännu inte remissbehandlats och än mindre gjorts till föremål för regeringsförslag — ställer med Gabriel Romanus egna ord ”krav på en central uppföljning”. Denna uppföljning kan enligt min mening inte enbart avse att ”verksamheten utvecklas mot de mål som statsmakterna fastställt”. Den ställer också ökade krav på kontroll av att, med riksdagens revisorers ord, ”de enskilda vårdtagarna får vård och behandling av godtagbar standard”. Och med detta vill jag mena av god standard — ja, av så god standard som det är möjligt att åstadkomma. Jag är glad att vi inte längre behöver höra talas om den s.k. LEON-principen, dvs. lägsta effektiva omhändertagandenivå. Det har varit en skandalös målformulering för svensk sjukvård, och gudskelov har varken läkare eller vårdpersonal rättat in sig i ledet till det kommandoordet från sjukvårdsbyråkratin. Ju mer man decentraliserar sådant som läkarnas vidareutbildning och tillsättningsförfarandena i fråga om tjänster och tunnar ut regleringen av verksamheten i dess helhet, desto större blir — eller borde i alla fall bli — statens krav på insyn och statens ansvar för en någorlunda likformig kvalitet på vården över hela landet.

Det blir därför, såvitt jag kan se, ofrånkomligt att utnyttja de vetenskapliga råden på ett betydligt aktivare sätt än som skett på senare tid. Vetenskapliga råd skall inte ha som huvudsysselsättning att undersöka förekomsten av ”fel eller försummelser” åt ansvarsnämnden, när ett misstag befaras ha skett. Deras uppgifter borde fastmer vara att genom vänskapliga ”inspektioner” vid landets sjukhus förmedla erfarenheter och ny kunskap och ge råd och anvisningar där så är lämpligt. Kanske skulle härigenom ”fel och försummelser” kunna förebyggas. Detta borde vara en meriterande och intressant hedersuppgift — om den kan ges lämpliga former. Kanhända organisationskommittén borde fundera på detta förslag. Herr talman! Jag är ledsen att ha tagit kammarens tid i anspråk, måhända till övermått. Men jag är förmodligen i denna församling den som jämte Sven Aspling längst och mest haft med socialstyrelsen att göra, han ovanifrån, jag underifrån och inifrån, och jag har inte kunnat underlåta att ge åtminstone några på ”vetenskap och beprövad erfarenhet” grundade kommentarer till detta nya försök att få rätsida på en ganska omöjlig organisation. Jag biträder alla reservationer och ger min fulla anslutning till Anna-Greta Skantz särskilda yttrande, liksom till vad försvarsutskottet anfört i sitt yttrande. I alla övriga hänseenden får det sagda vara nog för att markera vad jag egentligen anser.

Av den anledningen tog man naturligtvis oerhört intresserat del av förslaget till den slutliga organisationen av socialstyrelsen, inom vilken h-nämnden skulle bli en byrå.

Nu har jag lyssnat till Gabriel Romanus här i kammaren, och jag har läst vad socialutskottet skriver med anledning av vår motion 494.

Information skall gå ut till samtliga landsting om att sjukvårdshuvudmännen skall bli ansvariga för detta område. Jag har begärt ordet enbart för att säga att jag hoppas att dessa lugnande försäkringar är riktiga. Jag är emellertid inte helt övertygad om det. Jag tror att utskottet visserligen har klart för sig att det finns ett visst material men inte att det inte alls är av den omfattning som man tycks vilja framhålla i sin skrivning. Jag tror också att när man från h-nämndens sida med anledning av Gotlandsprojektet har fört ut erfarenheterna från den delen av verksamheten har intresset från landstingens sida varit mycket varierande, och även ambitionsnivån för landstingens intresse på den information som har förts ut har varit mycket varierande. Det är alltså vår upprfattning att man utöver muntliga informationer måste ha ett allsidigt och icke kommersiellt skriftligt material. Det är med andra ord vår förhoppning att det som socialutskottet indirekt har ställt sig bakom och tolkar in i propositionen skall bli verklighet i denna även för framtiden så viktiga upplysningsverksamhet. Det är vår förhoppning att den nya byrån även på detta område inte bara skall kunna föra ut material utan också ge den utbildning och undervisning som är nödvändig. Vi kommer från socialdemokratiska kvinnoförbundets sida att följa denna fråga mycket ingående. Vi har en arbetsgrupp som sysslar med denna fråga och som har till uppgift att granska hur verksamheten utformas och faller ut. Vi har dessutom mycket aktiva landstingskvinnogrupper. Vi kommer således att följa denna del av detta ärende och slå larm, om det blir nödvändigt.

Herr talman! I motion 1979/80:57 har Gunnar Oskarson och jag hemställt att riksdagen skall uttala att ställning nu inte bör tas till utformningen av socialstyrelsens beredskapsfunktioner. Motsvarande yrkande har framställts av Anders Gernandt från centerpartiet. Enligt vår mening bör man avvakta de förslag avseende sjukvården i krig som kan bli en följd av utredningen om sjukvården i krig och 1978 års försvarskommittés arbete. Försvarsutskottet, som har yttrat sig över motionerna, menar med stor majoritet — 13 ledamöter mot 2 — att riksdagens ställningstagande inte bör innebära att man nu godkänner en avsevärd minskning av socialstyrelsens resurser för beredskapsuppgifter och att riksdagen beträffande socialstyrelsens organisation bör uttala att beredskapsfunktionen bör hållas samman inom myndigheten. Detta är två viktiga uttalanden. Det hade varit bra, om socialutskottet hade tagit fasta på vad riksdagens fackutskott när det gäller beredskapsfrågor säger på dessa punkter. I stället har socialutskottet i princip anslutit sig till vad som förordas i propositionen om ändring av ansvar, uppgifter och organisation beträffande beredskapsfrågorna och om ordningen för förändringsarbetet. Men samtidigt framhåller socialutskottet att organisationskommittén, som skall syssla med dessa frågor, skall beakta riksdagens ställningstagande till USIK:s förslag. Det är bra att kommittén skall beakta detta riksdagens ställningstagande, för därigenom vinns, som Anita Bråkenhielm sade, tid för ytterligare överväganden. Socialutskottet uttalar också att det är angeläget med insatser för beredskapen på hälsooch sjukvårdsområdet. Det senare låter ju bra, men hur skall dessa angelägna insatser göras, om man nu snabbt bantar beredskapsorganisationen inom socialstyrelsen och dessutom integrerar beredskapsfrågorna vid andra enheter inom socialstyrelsen? Det finns enligt min mening en betydande risk för att beredskapsfrågorna då kommer att få en lägre dignitet och att beredskapen på hälsooch sjukvårdsområdet, som redan nu är otillfredsställande, kommer att bli än lägre. Det finns tydligen olika uppfattningar om hur socialutskottets betänkande skall tolkas. Jag vill därför fråga utskottets talesman: Hur skall betänkandet tolkas, och varför har man i utskottet inte helt kunnat ansluta sig till vad försvarsutskottet har framfört? Det hade gett organisationskommittén avsevärt bättre ledning än det som nu sägs från socialutskottets sida.
Herr talman! Jag skall svara på den direkta fråga som Olle Aulin ställde. Socialutskottets betänkande skall tolkas precis efter ordalydelsen. Anledningen till att vi inte gick med på försvarsutskottets förslag var att det kostade mer pengar. Vi ansåg inte att besparingssträvandena kunde göra halt inför beredskapsfrågorna.
Herr talman! Det är bra att man sparar pengar, men på ett så viktigt område som detta kan det vara farligt att spara pengar på fel sätt. Om man förändrar socialstyrelsens organisation på ett sådant sätt att det i organisationen inte finns särskilda företrädare och enheter för beredskapsfrågorna, blir det svårt att inom organisationen prioritera dessa beredskapsfrågor. Jag har en mångårig erfarenhet av hur beredskapsplanläggningen ser ut på de civila myndigheter där det inte finns fackenheter för beredskapsfrågorna.

Fru talman! Utbildningsutskottets betänkande 35, som nu skall behandlas, berör bl.a. dimensionering och lokalisering av tandläkarutbildningen. Vi har från socialdemokratiskt håll reserverat oss mot förslagen i proposition 148, både beträffande dimensioneringen och beträffande vissa delar av lokaliseringen. Jag tar först upp dimensioneringen. Där har propositionen föreslagit en neddragning till 460 antagningsplatser per år från nuvarande 500. Vi kan inte acceptera den neddragningen. Tandvårdspersonalutredningen, TPU, en av socialstyrelsen tillsatt tjänstemannautredning, föreslog visserligen en minskning ända ner till 400 intagningsplatser per år. Socialstyrelsen tillstyrker emellertid inte den neddragning med 100 platser per år som dess egen utredning föreslår. För socialstyrelsen själv är uppenbarligen TPU:s redovisade underlag inte tillräckligt bra för att styrelsen skall tillstyrka detta. Socialstyrelsen kräver därför ytterligare kunskaper om bl.a. relationen mellan utbud och efterfrågan på tandvård. Liksom således socialstyrelsen och vidare LO, TCO, Landstingsförbundet och en klar majoritet av landstingen anser vi socialdemokrater att behovet av tandläkare fortfarande är sådant att en minskning inte nu är lämplig. Vi behöver fortfarande ha högsta möjliga utbildningskapacitet. I stora delar av landet, såsom i Norrland, vissa områden längs ostkusten och i Mälardalen, är det fortfarande stor brist på tandläkare. I realiteten innebär den borgerliga utskottsmajoritetens förslag att utbildningskapaciteten under den närmaste femårsperioden minskar med inemot 300 platser jämfört med nuläget. Minskningarna nu påverkar examinationen vid 1980-talets mitt, då tandläkarbristen fortfarande kommer att vara betydande. Propositionen föreslår visserligen utökningar på vissa håll, men formuleringarna i propositionen i det här sammanhanget är ytterligt vaga. Detta gör att risken för ytterligare minskning under den närmast liggande femårsperioden är uppenbar. Jag går så över till lokaliseringen. Där föreslår propositionen en ökning i Umeå från 60 till 100 platser per år, alltså en ökning med 40. Vi tillstyrker detta förslag. Dessutom föreslås i propositionen att intagningen vid Holländargatan i Stockholm upphör helt. Här har alltså t.o.m. vårterminen 1980 tagits in 50 studerande per termin eller 100 per läsår. Vi motsätter oss denna avveckling. Vi föreslår i stället att man endast skall dra ner intagningen från 100 till 60 per läsår, dvs. minska med 40. Vid den dimensionering vi föreslagit, nämligen 500 antagningsplatser per år, ser vi det som naturligt att ha kvar intagning vid Holländargatan. Inte ens regeringens förslag till dimensionering, dvs. 460 platser per år, kan sannolikt klaras de närmaste åren utan en fortsatt intagning vid Holländargatan. För ett bibehållande av Holländargatan talar ytterligare några skäl. Här finns synnerligen värdefulla resurser i form av personal, utrustning och lokaler. Mycket av detta kommer att spolieras vid en nedläggning. Här finns ett stort och allsidigt patientunderlag, och patienterna kan nå behandlingsplatsen på ett bekvämt sätt, med turtätheter på de allmänna kommunikationerna som det knappast finns motsvarighet till. Ett allsidigt patientunderlag av den betydande storlek som Stockholmsområdet uppvisar är en ovärderlig resurs för odontologisk utbildning och forskning. Den neddragning av utbildningskapaciteten i Stockholmsområdet som den borgerliga majoriteten nu föreslår riskerar att äventyra tandläkarförsörjningen, kanske inte i själva Stockholmsområdet men väl i andra delar av Mellansverige, såsom bl.a. i Västmanlands och Örebro län. Med hänsyn till att vi från socialdemokratiskt håll önskar ha kvar intagningen — fast i mindre omfattning — vid Holländargatan, behöver vi inte föreslå utökningar i Huddinge och i Göteborg. Det befriar oss också från ansvar för dessa utökningar, vars konsekvenser har blivit sällsynt undermåligt redovisade i propositionen och under behandlingen i utbildningsutskottet. Kostnaderna har det över huvud taget inte gått att få några seriösa besked om. I förhandlingsprotokoll från den 17 mars i år säger de tre personalorganisationerna inom resp. SACO/SR, LO och TCO så här i en gemensam protokollsanteckning: ”Vi nödgas också konstatera att redan de befintliga lokalerna i Huddinge, dit en del av utbildningskapaciteten föreslås flyttad, är klart otillräckliga för nuvarande verksamhet. Göteborgsalternativet är över huvud taget ej berett. Vi förutser att regeringens förslag i detta avseende skapar väsentliga arbetsmiljörisker.” Arbetsgivaren frånträdde f. ö. efter ca 2,5 timmar förhandlingarna om den proposition som vi nu diskuterar. Kostnadsfrågor har spelat en stor roll i diskussionen om Holländargatan. Tyvärr har de tidsmässiga förhållanden under vilka den här frågan förts fram gjort all behandling nära nog illusorisk. Ett citat ur protokollet från vederbörande linjenämnds sammanträde den 6 maj i år visar detta. Det gäller alltså linjenämnden för tandläkarutbildning vid odontologiska fakulteten vid Karolinska institutet. Så här säger nämnden efter att ha lyssnat till en information av avdelningsdirektören Ståhlgren från byggnadsstyrelsen, där denne meddelar att upprustningen av Holländargatan beräknas kosta ca 26 milj.kr.: ”Nämnden beslöt vidare enhälligt att göra följande uttalande: 2. Linjenämnden tar dock inte ställning till om de av byggnadsstyrelsen föreslagna åtgärderna är tillräckliga eller otillräckliga. 3. Linjenämnden anhåller att statsmakterna ger nämnden rimlig möjlighet att seriöst pröva denna viktiga fråga.” ” Hur gick det då med möjligheterna för linjenämnden att seriöst pröva frågan? Jo, dagen efter, den 7 maj, lämnas motsvarande information i utbildningsutskottet av samma person, dvs. avdelningsdirektören Ståhlgren från byggnadsstyrelsen. Realiter avgjorde några dagar därefter den borgerliga utskottsmajoriteten hela frågan. Att jag den 13 maj på kvällen lyckades få ett extra utskottssammanträde, där tre representanter för utbildningen, nämligen rektor Pernow, dekanus Henriksson och professor Söremark utfrågades, betraktar jag mera som en formalitet med tanke på de yttre betingelser under vilka frågestunden genomfördes. På morgonen den 14 maj tillstyrkte sedan den borgerliga utskottsmajoriteten propositionen i oförändrat skick. Linjenämnden gavs, som alla inser av datumföljden, ingen reell möjlighet att analysera byggnadsstyrelsens siffror. Ingen annan gavs för resten heller den chansen, möjligen med undantag av en del inre borgerliga cirklar, men det undandrar sig mitt bedömande. Medan jag ändå är inne på kostnader, får jag väl anta att det är de, enligt departementet, ringa kostnaderna för utökningen i Umeå samt de, enligt departementet, betydande kostnaderna för Holländargatan som gör att den borgerliga majoritetsgruppens företrädare nu väljer att lägga ned Holländargatan. Men då tycks man inte alls ha kalkylerat med några som helst avvecklingskostnader. Vidare måste väl ändå regeringen, även om det inte hör till utbildningssektorn, fundera över kostnaderna för att göra om Holländargatan för något annat ändamål än tandläkarutbildning. En ombyggnad till kontor för t.ex. något ämbetsverk lär enligt byggnadsstyrelsen gå på 60-80 milj.kr. Det har sagts mig att det var denna summa som avdelningsdirektören från byggnadsstyrelsen skulle lämna ut till utbildningsutskottets ledamöter, därest någon ställde en direkt fråga. Det vore intressant att få veta om summor av denna storlek, alltså 60-80 milj.kr. — det har för all del nämnts även större summor i denna diskussion — är utlovade till sådana här ändringsarbeten av de departement som sitter på pengarna, dvs. Mundebos och Bohmans departement. Nog borde väl ändå alternativa kostnader av detta slag tas med i bedömningen, även om de som sagt inte hänför sig till utbildningsområdet. Det kanske är så som de tre personalorganisationerna säger i förhandlingsprotokollet från den 17 mars i år: ”Regeringens förslag är dyrt, ger miljöproblem och sänker kvaliteten på tandläkarutbildningen. Att ett sådant förslag läggs, som dessutom inte ens antyder hur frågan om den övertaliga personalens anställningstrygghet skall lösas, kan de anställda och deras organisationer inte acceptera.” Jag förstår personalorganisationerna. Med det anförda, fru talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2 vid utbildningsutskottets betänkande nr 35.

Fru talman! En del av bakgrunden till de problem inom tandvården som behandlas i de nu aktuella betänkandena består i en bristande samordning av resurserna och en bristfällig planering. I syfte att komma till rätta med detta har vänsterpartiet kommunisterna i annat sammanhang krävt att all tandvård skall underställas landstingen. De förslag som ställts i proposition 148 och det föreliggande utskottsbetänkandet visar att man är medveten om problemen men inte förmår lösa dem förrän längre fram. Vi kommer alltså att få fortsätta att dras med långa väntetider och brist på tandvårdsresurser i vissa delar av landet. Det är i den förvissningen som vi har sett det som oklokt att nu minska den totala utbildningskapaciteten för tandläkare med en femtedel. Detta är nämligen vad det i praktiken innebär om intagningen vid Holländargatan upphör, trots den samtidiga utbyggnaden i Umeå. Förslaget i vpk-motionen 2004, yrkande 1, om att utbildningen vid Holländargatan behålls med en kapacitet på 60 utbildningsplatser sammanfaller med socialdemokratiska förslag i samma syfte och tillgodoses i reservation 1 till utbildningsutskottets betänkande 35. Jag yrkar därför, fru talman, beträffande detta moment bifall till reservation 1. Det råder en bred enighet om att inriktningen av tandvården bör förskjutas från reparativa till förebyggande insatser. Även vpk biträder den principen. Just därför ser vi det också som otillfredsställande att som statsrådet nöja sig med konstaterandet att den dimensionering av utbildningen av tandhygienister som socialstyrelsens tandvårdspersonalutredning har föreslagit kommer att uppnås under den tidigare delen av 1980-talet. Denna kapacitet innebär att endast en mindre del av befolkningen kan få behandling av tandhygienist, och därför bör frågan ”följas med uppmärksamhet”, säger sedan statsrådet. Slutsatsen av detta resonemang blir att det kan bli nödvändigt med en fortsatt ökning av utbildningskapaciteten för tandhygienister. Men så följer en logisk kullerbytta: med hänvisning till detta resonemang bör vpk-förslaget om ett uttalande för en kapacitet på 500 platser per år avvisas. Vi vidhåller detta krav. Det kan inte varai linje med målet att övergå till en mer förebyggande tandvård att endast en mindre del av befolkningen fortfarande vid mitten av 1980-talet kan få behandling av tandhygienist. I samma syfte, att stärka den förebyggande tandvården, står vi också fast vid kraven på ett åläggande för landstingen att inrätta tjänster för ett tillräckligt antal tandhygienister och att landets tandtekniska laboratorier skall överföras till landstingen. Jag yrkar alltså bifall till vpk:s motion 2004, yrkandena 2, 3 och 4. Så till den andra vpk-motion som behandlas i utbildningsutskottets betänkande 35, motion 1726 om ökat utrymme för arbetsmedicin i läkarutbildningen. De flesta vuxna människor tillbringar omkring en tredjedel av sin tid i arbetslivet. Där alstras sjukdom och ohälsa, och där finns också stora möjligheter till förändringar och förbättringar som kan förebygga ohälsa och sjukdomar. Nu har man hållit på länge att utreda arbetsmedicinens roll i läkarutbildningen, men resultaten låter vänta på sig. Utskottet avfärdar kraven i vår motion med att hänvisa till de mål som riksdagen godkände i höstas för vårdyrkesutbildningen. De studerande skall ”stimuleras att analysera och kritiskt bedöma information om viktiga samhällsfrågor för att i förebyggande syfte kunna medverka till förändring av sådana förhållanden i samhället som i vid mening påverkar människors hälsa”, citerar utskottet ur målbeskrivningen. I övrigt hänvisar utskottet till direktiv givna till UHÄ-utredningen om läkarnas grundutbildning och hoppas att de arbetsmedicinska frågorna skall beaktas vid den pågående översynen. Följaktligen behövs ingen särskild kurs eller något särskilt moment inom läkarutbildningen. Jag skall inte göra något genmäle mot denna bedömning. Det är möjligt att arbetsmedicinens ställning inom svensk läkarutbildning får en puff framåt den vägen. Men som vi har påpekat redan i vår motion har denna fråga utretts utomordentligt mycket utan påtagliga resultat. Fru talman! Jag yrkar bifall till motion 1726.

Fru talman! Det ankommer på mig att försvara utbildningsutskottets betänkande 35, såvitt gäller dimensionering av tandläkarutbildningen, jämte motioner. Utbildningsutskottets ordförande, Stig Alemyr, kommer att tala för utskottet vad avser övriga delar av betänkandet. F.n. bedrivs tandläkarutbildning inom högskolan i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå. Den sammanlagda årliga antagningskapaciteten är 500 studerande. Karolinska institutet i Stockholm svarar för 220 av platserna, fördelade på lokaler i anslutning till Huddinge sjukhus och lokalen vid Holländargatan. Det betänkande vi nu diskuterar har en lång förhistoria. Det kan vara skäl att något erinra om den. 1970, alltså för tio år sedan, fattades beslut om inrättande av Huddingeenheten. I samband med detta beslöts att enheten vid Holländargatan skulle finnas kvar under en övergångstid. Det rådde stor enighet om det ställningstagandet år 1970. För ett år sedan uttalade utbildningsutskottet i enighet att regeringen vid den kommande beredningen av frågan om den framtida dimensioneringen skulle inrikta sig på en utbildningskapacitet som inte väsentligen understeg dåvarande nivå och att antalet nybörjarplatser skulle utökas främst vid högskoleenheter i områden som har den största bristen på tandläkare. Detta uttalande gjordes som sagt av ett enigt utskott. I proposition 148 har regeringen följt dessa tidigare uttalanden från riksdagen. Det sker en utökning med 40 platser i Umeå, som ju finns i en del av landet med brist på tandvårdspersonal. Den totala dimensioneringen föreslås bli 460 platser, dvs. en minskning med 40. Man kan knappast kalla en minskning som är mindre än 10 96 för väsentlig. Till saken hör också att utbildningsplatserna fördelas mellan regioner på ett sätt som bättre stämmer överens med hur bristen på tandläkare fördelar sig över landet. Också vad gäller Holländargatan fullföljer propositionen och utskottsmajoriteten vad riksdagen tidigare har sagt. Det föreslås att enheten vid Holländargatan avvecklas och att det inte görs någon ny antagning till tandläkarlinjen där. Man kan naturligtvis diskutera om det hade varit en bättre lösning att undvika en utökning av platsantalet i Umeå och att i stället bevara utbildningen vid Holländargatan. Det finns skäl som talar för detta. Ett är att patienttillgången är bättre i Stockholm. Men enligt utskottsmajoritetens uppfattning talar övervägande skäl mot en sådan lösning. Om man valde den skulle man för det första inte följa riksdagens tidigare uttalanden om att antalet nybörjarplatser skall utökas främst vid högskolenheter i områden som har den största bristen på tandläkare. För det andra blir en sådan lösning betydligt dyrare än den som föreslås av utskottsmajoriteten. Vi har inom utskottet låtit undersöka vilka upprustningskostnader som är förenade med en fortsatt antagning vid Holländargatan om 60 nybörjarplatser per år. Vi har då funnit följande: F.n. är utbildningen i odontologisk teknologi förlagd till lokalen vid Hudiksvallsgatan i Stockholm. Enligt den utbildningsplan som nu börjar tillämpas skall en ökad samverkan i undervisningen ske mellan grundvetenskapliga, prekliniska och kliniska ämnen, och en tidig introduktion skall ske i klinisk metodik och kliniska problem. En förutsättning för en sådan undervisning är att lokalerna är gemensamma eller åtminstone ligger i anslutning till varandra. Enligt byggnadsstyrelsen blir ett ytterligare lokaltillskott på ca 1000 m? nödvändigt för att man skall kunna flytta verksamheten från Hudiksvallsgatan till Holländargatan. Om man iordningställer nya lokaler i anslutning till de befintliga lokalerna på Holländargatan, kommer detta enligt byggnadsstyrelsen att kosta ca 5 milj.kr. Vidare bedömer byggnadsstyrelsen att de befintliga lokalerna på Holländargatan behöver rustas upp och ses över i fråga om bl.a. sterilrum, laboratorierum, materialrum samt förråd för tvätt och linne. Det råder vidare brist på tjänsterum, personalrum och grupprum. De nödvändiga ombyggnadsåtgärderna i detta avseende uppskattas av byggnadsstyrelsen till mellan 10 och 15 milj.kr. Till detta kommer inredningskostnader om uppskattningsvis 2 milj.kr. och vidare kostnader för ny upprustning vid 120 behandlingsplatser. De sammanlagda kostnaderna för en upprustning av Holländargatan har alltså uppskattats till mellan 27 och 32 milj.kr. Detta bestrids inte heller av de socialdemokratiska reservanterna, väl att märka. Härtill kommer att sysselsättningsläget på byggarbetsmarknaden är sådant att det är osäkert om byggnadsåtgärder vid Holländargatan över huvud taget kan komma i gång före 1983. Den i propositionen föreslagna ökningen av platsantalet med 20 platser sammantaget i Huddinge och Göteborg beräknas enligt utbildningsdepartementet föra med sig ytterligare investeringskostnader på uppskattningsvis högst 3 milj.kr. Utbyggnaden i Umeå är mycket fördelaktig ur ekonomisk synvinkel, eftersom kapacitetsökningen kan ske i anslutning till att nya lokaler iordningställs för den redan befintliga utbildningen. Frågan om tandläkarutbildningens dimensionering har varit en av de svåraste som utbildningsutskottet har haft att behandla under senare år. Vi har därför ägnat mycket tid och kraft åt en grundlig beredning av frågan i utbildningsutskottet. Vi har hört alla inblandade parter. Vi har besökt enheten vid Holländargatan. Vi har med hjälp av byggnadsstyrelsen försökt att uppskatta kostnaden för en ombyggnad på Holländargatan. Vi har kunnat konstatera att meningarna går vitt isär när det gäller många frågor. Ta t.ex. frågan om en totaldimensionering. F.n. har vi alltså en sammanlagd årlig antagningskapacitet på ca 500 studerande. Socialstyrelsens tandvårdspersonalsutredning, som Lars Gustafsson tidigare nämnde om, föreslog i sitt slutbetänkande 1979 en nedskärning av utbildningsvolymen från 500 platser per år till 400 per år fr.o.m. 1981. Bakgrunden till förslaget var den satsning på profylaxvård som skett och som i förening med bättre kostvanor och bättre munhygien kan beräknas ge avsevärda förbättringar i tandhälsoläget. Talesmän för de tandläkarstuderande, som är mycket rädda för en kommande arbetslöshet för tandläkare, förordar att antalet utbildningsplatser skall skäras ned från 500 till 350 per år. Bedömningarna skiftar alltså från 350 och upp till 500. Utskottsmajoriteten har stannat för 460 och därmed effektuerat det tidigare riksdagsbeslutet, medan socialdemokraterna har hållit på ett oförändrat intag på 500. Bedömningen är naturligtvis svår att göra, men från majoritetens sida är vi övertygade om att vi med vår skrivning ligger mera rätt än vad den socialdemokratiska reservationen gör på den här punkten. För att sammanfatta: Det är många som har engagerat sig i den här frågan. Jag har stor respekt för det engagemang som har kännetecknat de företrädare för de anställda vid Holländargatan som har slagits för ett bevarande av enheten. Jag har här redovisat skälen för att utskottsmajoriteten inte har kunnat tillmötesgå deras önskemål. Det skulle kosta mellan 27 och 32 milj.kr. att rusta upp Holländargatan. Den summan skall jämföras med de 10-13 milj.kr. som det kostar att klara lokaloch utrustningssidan i Umeå för att kunna få en ökning med 40 nybörjarplatser. Till detta skall läggas ytterligare 3 milj.kr. i investeringskostnader för ökningen i Huddinge och Göteborg på sammantaget 20 platser. Att som socialdemokraterna gör satsa på både Holländargatan och Umeå anser vi inte vara försvarbart. Fru talman! Jag yrkar med detta bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.
Fru talman! Jörgen Ullenhag säger att man skall göra utökningen där den största bristen finns, och det är väl rimligt att göra det, men det är ingenting som säger att man skall minska på de ställen där det fortfarande råder en stor brist. Vi anser att det fortfarande är stor brist på tandläkare i de områden kring Stockholm för vilka Holländargatan utgör rekryteringsbas. Om man skall lösa de här båda problemen på en gång — nämligen att öka utbildningskapaciteten där de största bristerna finns men inte minska tandläkarförsörjningen där det ändå är brister — gör man det bäst genom den större dimensionering som vi på socialdemokratiskt håll föreslår i reservationen. Vi förstår alltså inte varför man behöver ställa problemet på det sätt som Jörgen Ullenhag gör och diskutera en utökning i Umeå kontra bibehållande av Holländargatan i Stockholm. Har man ambitionen att vilja ha en högre totaldimensionering, menar vi att man inte behöver ställa Umeå i motsats mot Holländargatan, och det har vi alltså inte gjort för vår del. Sedan kan man alltid diskutera om regeringen har följt riksdagsbeslutet. Den har gjort det när det gäller Umeå, där utbildningskapaciteten skall ökas. Om det råder inga delade meningar, så det behöver vi inte spilla fler ord på. Däremot kan man diskutera om minskningen av utbildningskapaciteten från 500 till 460 platser är väsentlig eller inte. Vi menar att den är så stor att det inte är rimligt att säga att regeringen helt har följt riksdagsbeslutet. Men jag medeger att det är svårt att bestämma den exakta nivån. Det fanns under den här frågans behandling perioder då även den borgerliga gruppen var beredd att gå över nivån 460 platser, så ingen gräns är väl helig. Jörgen Ullenhag sade att på grund av situationen på byggarbetsmarknaden i Stockholm kan en upprustning av enheten på Holländargatan inte ske före 1983. Jag tror att vi har fått ett sådant besked, men om någon uppgift är osäker är det väl uppgifter som gäller byggarbetsmarknaden i Stockholm. Vi vet att situationen är ansträngd just nu, men det är väl vanskligt att säga att upprustningen inte kan göras förrän 1983. De investeringskostnader som har angivits för en ökning av utbildningen i Huddinge och Göteborg vill jag nog sätta ett frågetecken för. Som jag sade i mitt inledningsanförande är det tveksamt hur mycket underlag vi har fått för vår bedömning, men jag tycker att det är i magraste laget.
Fru talman! Nedgången i intagningskapaciteten är alltså mindre än 10 96, och jag tycker inte att man med ett rimligt språkbruk kan kalla det för en väsentlig nedgång. Jag hävdar alltså med bestämdhet att man i propositionen har följt riksdagsbeslutet. När det gäller byggarbetsmarknaden i Stockholm håller jag med Lars Gustafsson om att det är fråga om väldigt osäkra bedömningar. Därför uttryckte jag mig mycket försiktigt. Jag sade att till detta kommer att sysselsättningsläget på byggarbetsmarknaden i dag är sådant att det är osäkert om byggnadsåtgärder vid Holländargatan över huvud taget kan komma i gång före 1983. Jag markerade alltså att det är osäkert om man klarar detta, men jag har inte sagt att det under inga omständigheter går. Till sist, fru talman, vill jag påminna om att det var 1970, under en socialdemokratisk regering, som man först började tala om att avveckla Holländargatan. Då beslöts att enheten där skulle finnas kvar endast under, som det hette, en övergångstid. Jag tycker att man på socialdemokratiskt håll har anledning att tänka på detta innan man beskärmar sig alltför mycket över utskottsmajoritetens ställningstagande nu. Jag vet inte vad socialdemokraterna menade 1970, när de talade om en övergångstid. Nu blir denna mer än tio år. Om vi antar regeringsförslaget lämnar de sista tandläkarstuderandena Holländargatan först 1984.
Fru talman! Jag väntade att Jörgen Ullenhag skulle komma dragandes med det gamla vanliga att ”ni socialdemokrater sade och gjorde det då och då”. Det är riktigt att det var när vi satt i regeringsställning som avvecklingsbeslutet togs och att det talades om en övergångsperiod. Men vi har många gånger av de borgerliga klandrats för att vi så ihärdigt står fast vid beslut och inte vågar ompröva någonting. Är det nu också fel när vi i detta fall gör en omprövning och säger att det har kommit till skäl som gör att vi inte vill dra ned totaldimensioneringen vare sig som TPU har föreslagit eller som den borgerliga regeringen nu föreslår? Vi tycker att det fortfarande finns ett sådant behov av tandläkare att vi inte är beredda att minska utbildningskapaciteten. Därav följer att vi omprövar vår position när det gäller Holländargatan. Det kan inte vara något fel. Man vet inte riktigt på vilken fot man skall stå, när man dels får skäll för att man ihärdigt står fast vid gamla beslut även om verkligheten förändras, dels får skäll för att man ändrar sig då det finns motiv. Där har alltså Jörgen Ullenhag skälen till att vi ändrat oss. Vi gör tydligen en annan bedömning än den borgerliga majoriteten av människors behov av tandläkare. Det går inte, vilket Raul Bläöcher varit inne på förut, att bara ersätta tandläkare med tandhygienister. Det kanske går i större utsträckning den dag vi fått en bättre tandstatus överlag i landet, för alla befolkningsgrupper, i alla regioner. Då kanske vi har ett bättre utgångsläge, så att det blir rimligare att väsentligt ändra relationen mellan tandhygienister och tandläkare. Men vi socialdemokrater gör den bedömningen att vi inte är där i dag, och det är detta som gjort att vi ändrat oss på den här punkten. Det bör kanske den borgerliga majoriteten observera.
Fru talman! Nej, Lars Gustafsson, det är alls inte fel att ändra sig. Det beror på om det kommit fram nya skäl som motiverat en förändring, och det anser vi alltså att det inte har gjort. Det som har kommit fram är olika bedömningar av vilken kapacitet som är önskvärd. Många av de bedömningarna understiger både den bedömning som socialdemokraterna har gjort och den bedömning som utskottsmajoriteten gjort. Det jag menade med att påminna om 1970 års beslut var att man kanske skall vara litet försiktigare när man kritiserar den icke-socialistiska utskottsmajoriteten för att fullfölja en nedläggning på Holländargatan, något som socialdemokraterna tidigare varit inne på. Det kan alltså finnas skäl för både socialdemokraterna och oss andra att i en viss situation medverka till nedläggning av en verksamhet. Det var bara det jag menade i min förra replik. Det är naturligtvis inte med någon större glädje utskottsmajoriteten medverkar till en nedläggning på Holländargatan. Men ibland måste man medverka också till mindre behagliga beslut, om man finner de besluten sakligt riktiga. Jag har tidigare i mina inlägg försökt visa att vi grundar detta ställningstagande på väldigt starka sakliga skäl, det gäller de ekonomiska skälen lika väl som totaldimensioneringen. Jag vill allra sist understryka att den opinion som Lars Gustafsson åberopade är mycket splittrad. Det finns rader av bedömningar som alla skiljer sig mycket åt. Tandläkarförbundet vill ha en antagningskapacitet på 400 studerande, företrädare för de studerande vill ha 350. Vi har hamnat på 460 och menar då att det inte finns utrymme för både Umeå och Holländargatan. En nedläggning på Holländargatan blir då samhällsekonomiskt billigare. Det är skälet till vår ståndpunkt.

Fru talman! Till utbildningsutskottets betänkande 1979/80:35, som vi behandlar nu, har vi moderata ledamöter fogat ett särskilt yttrande, som jag vill ge några kommentarer till. Det råder stor enighet, vilket sagts tidigare i debatten, om att det är angeläget ur tandhälsosynpunkt att det sker en förändring av tandvårdens inriktning från reparativ vård — utförd av tandläkare — mot förebyggande insatser, som görs av tandhygienister och profylaxtandsköterskor. Profylaxtandsköterskornas hittillsvarande arbete inom barnoch ungdomstandvården har utvärderats på flera håll i landet. Utvärderingen tyder klart på att resultatet har varit mycket framgångsrikt. Tandhygienisternas arbeten på vuxna patienter har också gett mycket goda resultat. Det kan alltså slås fast att förekomsten av karies och andra tandsjukdomar kan nedbringas avsevärt med en väl utvecklad profylaktisk vård. I takt därmed minskar också behovet av tandläkarbehandling. Dessa fakta måste tas med i beräkningen när besluten om den framtida tandläkarutbildningen skall fattas, eftersom dimensioneringen av tandläkarutbildningen är en fråga om att använda tandvårdens resurser på bästa och effektivaste sätt. En överdimensionering binder stora belopp — tandläkarutbildning är en dyr utbildning — och gör det svårt att omfördela de önskvärda insatserna till förebyggande åtgärder. Det är inte god samhällsekonomi att utbilda tandläkare till en kostnad av 250 000-300 000 kr. per person, om de inte behövs. Den uppenbara risken för en överutbildning av tandläkare med åtföljande stor arbetslöshet mot slutet av 1980-talet måste motverkas genom en minskning av antalet utbildningsplatser. förordat stöds av flera remissinstanser. Nyligen har också 90 70 av nuvarande tandläkarstuderande undertecknat ett upprop som också stöder tandvårdspersonalutredningens föreslagna dimensioneringstal på 400 platser per år från 1981. Fru talman! Vi anser att denna ytterligare minskning egentligen borde ske. Vi har ändå anslutit oss till propositionens förslag, eftersom riksdagen, som tidigare påpekats av Jörgen Ullenhag, så sent som i höstas uttalade att utbildningskapaciteten inte väsentligen skall understiga nuvarande nivå. Detta uttalande har legat till grund för propositionen.

Om det varit möjligt hade underlaget för skäligheten i beslutet om en utökning av utbildningen i Umeå och en därmed sammankopplad nedläggning av utbildningen vid Holländargatan varit betydligt säkrare än vad det nu kan bedömas vara. Det är betydande investeringar som görs i Umeå och som det måste sättas frågetecken för. Det första frågetecknet gäller om det finns tillräckligt antal patienter som är lämpliga för att tandläkarkandidaterna skall få en kvalitativt riktig utbildning. Företrädare för odontologiska fakulteten vid Umeå universitet har uttryckt farhågor för att patientunderlaget inte kommer att vara tillräckligt för en utökning med 40 utbildningsplatser, eftersom det inte är tillfredsställande ens för de nuvarande. Det kommer att krävas betydande extrainsatser, bl.a. i form av tandläkare för revisionstandvård och extra handledare för att förkorta behandlingstiden för att så långt möjligt säkerställa patienttillgången. Det andra frågetecknet gäller den regionala obalans som än så länge råder vad gäller tillgång på tandläkare och som är mest markant i de norra länen. Det sägs att denna obalans skulle avhjälpas genom en ytterligare lokalisering av tandläkarutbildning till Umeå, men man kan inte med någon säkerhet påstå att tandläkarstuderande i Umeå skulle ha större benägenhet än andra att efter avslutad utbildning fortsätta med yrkesverksamhet i de norra länen. Snarare är det så att den av riksdagen beslutade nya utformningen av tandläkarutbildningen med s.k. AT-tjänstgöring för tandläkare är lösningen när det gäller att komma till rätta med obalansen under övergångsperioden innan tandläkarbristen är hävd, och den tjänstgöringen är helt oberoende av var utbildningen lokaliseras. Fru talman! Vi har i utskottsarbetet inte vunnit gehör för våra synpunkter på dimensioneringen och lokaliseringen av tandläkarutbildningen, men vi har ändå nöjt oss med att markera vår syn i ett särskilt yttrande. Jag har därför inget yrkande.
Fru talman! Det är inte överraskande att höra att Birgitta Rydle talar om överdimensionering och säger att det inte är någon god samhällsekonomi; det är inte bra att utbilda tandläkare som inte behövs. Det låter sig ju sägas. Vi gör som jag tidigare sagt bedömningen att det är god samhällsomvårdnad av medborgarna att de har gott om tandläkare att vända sig till. Det tycker vi är bra, och därför gör vi från vårt håll den betoningen. Det Birgitta Rydle sade från talarstolen var inte överraskande. Vi som sitter i utskottet har hört det där. Vi har också i det särskilda yttrandet sett — och det kom igen i Birgitta Rydles anförande — att moderaterna egentligen vill att nivån skall ligga på omkring 400, om ens det. Om moderaterna nu tycker att utbildningen bör ligga så lågt, varför yrkar man då inte bifall till det förslaget? Det särskilda yttrandet borde egentligen ha varit en reservation, med hänsyn till vad man skriver på slutet av det. Har Birgitta Rydle inte riktigt kommit till klarhet när det gäller frågan om Umeå eller Holländargatan finns ännu en stund möjligheten att begära återremiss av ärendet.
Fru talman! Jag tycker att man skall komma ihåg att den tandläkarutbildning vi nu beslutar om skall ske från 1981. Den gäller alltså tandläkare som inte blir färdiga med sin utbildning förrän 1985. Fram till 1985 kommer alltså ett stort antal tandläkare att lämna tandläkarhögskolorna och fylla de vakanser som nu finns. Sedan utbildningen och examineringen vid Huddingeenheten kom till har det skett en klar minskning av antalet vakanser, och den minskningen kommer att fortsätta fram till 1985. Lars Gustafsson undrade varför vi inte har avgivit en reservation i stället för ett särskilt yttrande. Det är väl ganska klart att vi i valet mellan 460 utbildningsplatser och 500 utbildningsplatser väljer det lägre talet, som vi i alla fall tycker är rimligare än 500, som socialdemokraterna föreslår.
Fru talman! Jag begärde inte att Birgitta Rydle skulle göra konststycket att välja mellan 500 och 460 platser. Jag förstår att det för henne är ungefär som att välja mellan pest och kolera. Tycker man att 400 är lagom, kunde man ju föreslå det. Det går att reservera sig på vilken nivå man vill! Den fråga jag reste var varför hon inte hade gjort det. Farhågorna från moderat håll att det skall bli gott om tandläkare så tidigt som 1985 delar inte vi. Vi tror att den här höga dimensioneringen behövs ytterligare en tid. Den bedömningen delar vi med organ som har en bred folklig förankring: LO, TCO, en klar majoritet av landstingen och Landstingsförbundet självt. Det tycker vi är betryggande. Vi befinner oss alltså i en krets av bedömare som lägger tonvikten på att vi har en god omvårdnad för många människor, jämnt spridd över landet. Vi tycker alltså att det är viktigt att i detta sammanhang betona det.

Fru talman! Lars Gustafsson väljer att tala om vilka remissinstanser som har motsatt sig tandvårdspersonalutredningens förslag om dimensioneringen. Låt mig då välja att tala om att det också är väldigt många remissinstanser som har uttalat sig klart för den dimensioneringen. Många av dem är tunga: UHÄ, Spri, Sveriges tandläkarförbund. Där finns också ganska många av landstingen. Man är alltså inte enig i sitt uttalande från Landstingsförbundet. Vi tycker också att när det nu visar sig att en satsning på den förebyggande vården ger ett väldigt gott resultat, måste det vara rimligt att man använder en större del av resurserna till förebyggande insatser i stället för att binda dem i utbildning av tandläkare som inte kommer att behövas.

Fru talman! Frågan om behov och utbildning av tandvårdspersonal har i dagens debatt huvudsakligen varit en utbildningsutskottets angelägenhet, detta på grund av tyngdpunkten i propositionen 148. Socialutskottet har emellertid haft att yttra sig, främst då det gäller bedömningen av det generella behovet av personal inom olika kategorier.

Det står i dag klart att det redan, även om tandvårdsresurserna är otillfredsställande och ojämnt fördelade över landet, inom flera områden finns ett överskott på tandläkare. Detta leder på dessa orter till en viss risk för överbehandling och till minskad stimulans att omfördela arbetet till förebyggande vård. Det förtjänar påpekas att de förebyggande åtgärderna just inom tandvårdsområdet de senaste åren givit resultat i en revolutionerande förbättring av tandhälsan hos de yngsta — en revolution som ingen annan förebyggande vård eller hälsovård lyckats med. Den inriktningen av arbetet bör givetvis fortsättas. Som framgår av socialutskottets betänkande, där utskottet citerar tandvårdspersonalutredningens rapport, planerar landstingen en kraftig utökning av antalet tandhygienisttjänster fram till 1983. Riksdagen har nyligen godkänt förslag till provisoriska åtgärder för att åstadkomma en bättre regional balans på tandvårdsområdet. Även om förslagen i socialförsäkringsutskottets betänkande 1979/80:9 enligt min mening innehåller alltför mycket av tvång och negativa styrmedel, bör man i avvaktan på att riksdagen får tillfälle att ta ställning till 1978 års tandvårdsutredning använda dessa provisoriska styråtgärder. Förhoppningsvis kommer nästa proposition på detta område att innehålla konstruktiva förslag till mera positivt utformade styrmedel för en bättre och rättvisare fördelning av vårdresurserna över landet. En regional obalans och problem med t.ex. minskad förvärvsverksamhet hos redan utbildade tandläkare, inte minst hos dem i folktandvården anställda, motarbetas inte genom överdimensionering av utbildningen. Det synes motiverat att i dagens situation acceptera den nu aktuella propositionens förslag till dimensionering av tandläkaroch tandhygienistutbildning. Det finns inte heller anledning att ifrågasätta propositionens förslag om godkännande av verksamheten vid därför väl kvalificerade tandtekniska laboratorier oberoende av deras huvudmannaskap. Personalens kompetens och kvaliteten på det utförda arbetet bör vara vägledande för om ersättning skall utgå från tandvårdsförsäkringen eller ej. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till socialutskottets hemställan i dess betänkande nr 43.

Fru talman! Nu tvingas jag medverka till en viss förvirring i debatten. Vi diskuterar två utskottsbetänkanden, där tandläkarutbildningen i det ena betänkandet intar en väsentlig plats men bara en liten del i det andra och betydligt större betänkandet. I utbildningsutskottets betänkande upptas nämligen inte bara frågor kring tandläkarutbildningen, utan där behandlas hela vårdsektorn i utbildningsväsendet. Betänkandet omfattar alltså ett mycket stort ämnesområde. Nu förde vi i höstas en lång debatt om vårdyrkesutbildningen, vilket gör att diskussionen kring vårdfrågorna i dag är ganska dämpad. Raul Blächer har emellertid i sitt inlägg tagit upp två i och för sig intressanta och väsentliga frågor i utbildningsutskottets betänkande, och det är dessa, fru talman, som jag skall inskränka mig till att kommentera. Raul Blächer kräver att tandhygienistutbildningen skall dimensioneras på ett annat sätt än regeringen föreslår i budgetpropositionen, ett förslag som utbildningsutskottet stöder. Jag håller med Raul Blächer om att det här är ett oerhört viktigt utbildningsområde. Det är allas vårt mål att successivt utöka den utbildningen. Men en information bör rimligtvis lämnas när man diskuterar utbildningskapaciteten, nämligen att det i dag finns 264 utbildningsplatser för tandhygienister, men endast 216 är utnyttjade. Det betyder att vi har en överkapacitet på detta område. Det är olyckligt, därför att vi har överkapacitet också inom många andra vårdutbildningar. Utbildningsutskottet tar särskilt upp frågan och kräver åtgärder för att utnyttja de platser som finns. Det är ganska allvarligt att vi, samtidigt som det råder brist på utbildad arbetskraft, inte har förmåga att utnyttja de utbildningsplatser som finns. Men det är knappast rimligt, fru talman, att nu besluta om ett högre utbildningstal för tandhygienister, när inte befintliga platser är utnyttjade. Låt oss först och främst se till att dessa platser blir utnyttjade och därefter medverka till att successivt skaffa fram fler utbildningsplatser. Raul Blächer talade därutöver om arbetsmedicin. Vi kan alla hålla med honom om att de arbetsmedicinska frågorna måste beaktas i läkarutbildningen. Det har riksdagen sagt vid flera tillfällen. Dessutom pågår inom UHÄ en översyn av läkarutbildningen med syfte att framlägga förslag om dess innehåll. Utskottet utgår som en självklarhet ifrån att de arbetsmedicinska frågorna beaktas inom UHÄ. Det finns alltså ingen anledning för riksdagen att nu göra ett uttalande på den punkten. Det betyder inte att vi i själva sakfrågan inte skulle vara överens om betydelsen av att de arbetsmedicinska frågorna får en rimlig plats. Om utbildningen i dessa frågor skall omfatta fyra, fem eller sex veckor, eller om den skall fogas in i läkarutbildningen på annat sätt, måste berörda myndigheter först ta ställning till. På den punkten är således riksdagens utbildningsutskott inte berett att nu lämna förslag. Fru talman! Jag ber att på dessa punkter få yrka bifall till hemställan i utbildningsutskottets betänkande. För min egen personliga del ansluter jag mig vad gäller tandläkarutbildningen självfallet till de reservationer som har fogats till de båda utskottsbetänkandena.

Fru talman! Sverige och Norge är världens tandläkartätaste länder redan i dag, står det bland mycket annat att läsa i tandvårdspersonalutredningens betänkande. Det är en expertutredning som arbetat sedan 1974 och som kommit fram till att vi bör minska utbildningstakten för tandläkare från 500 till 400 per år. Bakom utredningens förslag ligger ca fem års arbete inom en stor expertgrupp, där man vägt och värderat ett antal prognoser, baserade på hypoteser men också på en mängd fakta om vad som hittills hänt inom tandvårdens område. Man har kommit fram till att vi bör utbilda maximalt 400 tandläkare per år. Nu har jag som tandläkare suttit och lyssnat här till hur det har bollats fram och tillbaka mellan 500 och 400 och hur man hela tiden har talat om utbildning. Jag skulle vilja ställa frågan till företrädare för Landstingsförbundet och för de landsting som förordar 500 tandläkare: Har ni exempelvis i er långtidsplanering planerat in arbetsplatser för alla dessa tandläkare? Det är en viktig fråga, som inte alls har belysts här i dag och som betyder väldigt mycket. Att ordna nya kliniker innebär stora investeringar och stora driftskostnader framdeles. Det bör man ha med i beräkningen när man säger att man vill ha minst 500 nya tandläkare om året. Vi vet att det kommer att släppas ut 2 250 tandläkare fram till 1986, och de skall placeras. Vi har en ny typ av tandvårdsutbildning, där det sista året, AT-tjänstgöringen, skall fullgöras ute på de olika klinikerna. Skall tjänster vakantsättas, eller kommer det att bli nya tjänster för de här tandläkarna? De tandläkare som har gjort sin AT-tjänstgöring har vant sig vid att omges med kringpersonal — tandhygienister, tandsköterskor och assistenter — och de kommer att få svårt att gå ut i privat vård direkt. Är man beredd att ta hand om alla dessa tandläkare? Det är ingen mening med att utbilda till arbetslöshet. För att ni skall förstå det här riktigt, vill jag att vi ett ögonblick tittar på dagssituationen. Målsättningen inom folktandvården är att ge alla barn och ungdomar upp till 19 års ålder en god och kontinuerlig vård. Den målsättningen kommer att vara uppnådd om två å tre år, och exempelvis i Norrbotten är den redan uppnådd. Vidare har det visat sig att den intensiva satsningen på förebyggande vård har givit nästan otroliga resultat. I framtiden — och ganska snart — kommer man att kunna glesa ut tandläkarbesöken för barn och ungdomar. Man kommer att kunna sätta in det andra vårdteamet som vi har talat om, nämligen profylaxsköterskor och hygienister. De barn som är i riskzonen kommer på det sättet också att få en möjlighet till tätare tandläkarbesök. Det här gör att det kommer att finnas ett överskott på tandläkartimmar. Dessutom finns det snart ingen regional obalans när det gäller barnoch ungdomstandvården. Inom vuxentandvården finns det fortfarande en obalans. 80 7 av vuxentandvården omhänderhas av privattandläkare. Sedan 1975 råder etableringsstopp fram till 1982. Det blir inga nya privatpraktiker annat än om någon övertar en gammal praktik, dvs. inga unga tandläkare stimuleras att gå ut som privatpraktiker. Det kommer därför att bli väldigt svårt när det blir överskott att få ut dem från folktandvård till privat vård. Därför har de landsting som säger ja till en så stor utbildning av tandläkare som 500 per år ett mycket stort ansvar. Att vara privattandläkare i dag är inte så lätt. Det är dels ett risktagande, dels ett stort vårdansvar. Dessutom råder stor ovisshet när det gäller tandvårdstaxan. Man måste omge sig med mycket mer kringpersonal än tidigare för att kunna ge sina patienter en fullgod vård. Jag tycker att här hade vi haft en unik möjlighet att begränsa den offentliga kostnadsexpansionen genom att bara lyda goda råd från en utredning som regeringen själv tillsatt, som har arbetat i fem år och som har kommit fram till det här resultatet. Jag har inget yrkande. Men, okay, är alla landsting och Landstingsförbundet beredda att ta hand om tandläkarna så är det ju bra. I annat fall har vi utbildat ett stort antal tandläkare för en kvarts miljon kronor stycket, människor som dessutom har stora studieskulder och en framtid där de är hänvisade till arbetslöshet eller till att byta yrke. Jag kan till sist tala om att redan nu är vakanserna oändligt mycket färre än tidigare. Många tandvårdschefer är förvånade över att det finns så många sökande när det gäller tjänster, till vilka det tidigare inte funnits några sökande. Så är fallet exempelvis på Gotland. Men det beror på att vi 1974 ökade intagningen av tandläkare, vilket nu ger utslag i fler färdiga tandläkare. Fru talman! Jag har inget yrkande, utan jag ville bara tala för tandläkarnas sak. Jag tycker emellertid att man borde ha tagit hänsyn till en så viktig utredning.

Fru talman! Forskning och utbildning utgör viktiga utvecklingsfaktorer, så även inom skogsbruket. Ökade krav på miljömässiga hänsynstaganden skapar behov av nya framkomstvägar vad gäller arbetsmetodik. Åtgärder för förbättring av biologiska produktionsprocesser och intensifierad verksamhet rörande förädling och produktutveckling ställer ökade krav på kunskaper. I östra Norrbotten, där skogsbruket utgör huvudnäring, finns behov av utbyggnad och anpassning av utbildning och information till nya mål för utveckling av skogsteknik, förädling och marknadsföring. Fru talman! Jag vill med några synpunkter belysa bakgrunden till motion 938, som tas upp i det betänkande som nu behandlas. Jag kommer från den del av Sverige som pessimistiskt beskrivits som ”landet som ännu är.

Fru talman! Ja, detta var i sanning ett hembygdstal, som skulle ha försvarat sin ställning på vilken hembygdsfest som helst. Det råder inget tvivel om den saken. Jag håller självfallet med Kerstin Nilsson om att vår bygd är fin. Även Tornedalen är utomordentligt fin, ja så fin att det inte alls skulle skada med en skogshögskola där. Jag skulle inte ha något emot det. Men jag tror att det ändå finns anledning att vara litet grand realistisk i sina önskedrömmar. Vi har i vår tid haft en skogsskola i Älvsbyn. Det var inte en skogsforskningsanstalt och inte en högskola, men det var en skogsskola och den lades ned. Också den var utomordentligt vackert belägen, men det hjälpte inte. Det var inte under denna regerings tid, så det kan knappast ha varit felet. Situationen var dock den att skolan av allt att döma inte behövdes. När det gäller en skogsforskningsanstalt i Pajala vill jag bara konstatera att vi ändå har kommit dithän att vi har fått en del av skogshögskolan till Umeå. Det gör ju att den i sin undervisning också använder sig av vissa av de områden som finns både i Norrbotten och i Västerbotten. Med en realistisk bedömning har vi från jordbruksutskottet tagit ställning till motionen. Vi är på det klara med att det inte finns någon möjlighet att förverkliga de utomordentligt vackra tankar som Kerstin Nilsson här har givit uttryck för. Man måste ändå komma med saker och ting som är litet mer realistiska. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag skall fatta mig mycket kort. Såsom framgår av det betänkande som vi nu behandlar har den socialdemokratiska utskottsgruppen i motion 935 yrkat på en utredning med uppgift att se över den eftergymnasiala skogliga yrkesutbildningen. Vår utskottsgrupp har ansett det nödvändigt med en total översyn rörande den eftergymnasiala skogliga yrkesutbildningen, innan antalet utbildningsplatser ytterligare utökas. Utskottet delar dessa synpunkter, vilket har resulterat i ett tillkännagivande till regeringen. I följdmotion 435 från oss socialdemokrater från Värmland har vi begärt att det vid en sådan översyn tas hänsyn till den outnyttjade utbildningskapacitet som i dag finns vid Värmlands och Örebro läns skogsskola, Gammelkroppa i Filipstads kommun. En motion med liknande yrkande har också väckts av övriga ledamöter på vår länsbänk med Karl-Eric Norrby såsom första namn. Innan vi i utskottet behandlade de här motionerna gjordes ett besök i Gammelkroppa för att på ort och ställe ta del av den utbildningsresurs som här finns tillgänglig. Jag tror att detta besök var av stort värde, därför att det visade att här finns en icke fullt utnyttjad utbildningsresurs vad gäller utbildning av skogstekniker. I Sverige tas f. n. in 90 elever per år till skogsteknikerlinjen. En utökning till 120 har övervägts, och vid en sådan ökning anser vi motionärer från Värmland att en mindre del utan olägenhet bör kunna lokaliseras till Gammelkroppa. Behovet av skogstekniker kommer enligt all sakkunskap på det här området att öka i svenskt skogsbruk. Som jämförelse kan jag nämna att det i Finland tas in 120-130 studerande per år för utbildning till skogstekniker. Fru talman! Våra krav från Värmland och från Örebro län har fått en som vi tycker fullt godtagbar behandling i utskottet. Därför har jag inget annat yrkande än utskottets, men jag vill gärna passa på tillfället att som representant för Värmland uttrycka den förhoppningen att Gammelkroppa skogsskola kommer att tas med i de överväganden rörande skogsteknikerutbildningens dimensionering som aktualiseras genom det beslut vi skall fatta nu i dag om en total översyn av utbildningen på det skogliga området.

Fru talman! Ropen efter fler poliser, utökad bevakning och hårdare tag i största allmänhet är tecken på ett samhälle i nödsituation. I skuggan av bristande framtidstro, i avsaknad av en konstruktiv debatt om lösningen av viktiga framtidsproblem, i skuggan av passivitet inför utslagning och arbetslöshet och i brist på meningsfulla uppgifter för individerna i samhället ökar naturligtvis brottslighet, främlingskap och droganvändning. I det här läget, som man skulle kunna karakterisera som den övermogna kapitalismens epok, växer den privata ordningsvaktverksamheten, det blir en ökad bevakning av affärscentra och allmänna platser, och ett motsatsförhållande mellan vanliga medborgare och dessa bevakare växer fram. Uppgifterna för ordningsvakter är ofta av polisiär typ, och man börjar bli rädd för att det skall ske en sammanblandning mellan ordningsvakter och poliser. Man har också på sina håll karakteriserat framväxten av väktarna och ordningsvakterna som att det skapas ett slags reservkår, ett slags poliskår. Väktarutredningen anser det vara olyckligt att en sammanblandning av polisens arbetsuppgifter med väktarnas och ordningsvakternas har skett. För att inte bevakningsföretagen skall uppfattas som en privat hjälpkår, säger man, är det angeläget att bryta den här utvecklingen. Det här har naturligtvis också uppmärksammats av arbetarrörelsens organisationer. Jag vill särskilt nämna remissyttrandena över betänkandet om ordningsvakter och bevakningsföretag från LO, TCO och Folkparkernas centralorganisation, där man har pekat på att det är nödvändigt med en klar skillnad mellan ordningsvakters och polisers funktioner. LO säger t.o.m. — det är ännu starkare — att ordningsvakternas polisiära uppgifter måste begränsas starkt jämfört med nuläget. Vi i vpk är av samma uppfattning, och vi anser inte att det framlagda lagförslaget tillgodoser dessa synpunkter. Vi är naturligtvis positiva till att man börjar reglera förhållandena kring ordningsvakter och bevakningsföretag. Kvalifikationskrav, utbildning och sådant som behandlas i lagförslagen är en bra början, men vi har svårt att se hur man skall kunna avgränsa ordningsvakternas uppgifter gentemot polisens genom att ge dem i stort sett samma befogenheter. Om man vill avgränsa ordningsvakternas uppgifter i förhållande till polisens, borde man väl inte ge ordningsvakt samma rätt som polis att använda våld. Om man vill avgränsa, borde man väl inte heller ge ordningsvakt rätt att delta i kroppsvisitation eller husrannsakan. Om man vill avgränsa, borde man dessutom inte ge ordningsvakt möjlighet att tillämpa LTO, som ju redan är en omdiskuterad lag och som dessutom är under omprövning och utredning — man väntar ju att det skall komma ett betänkande om LTO redan i sommar, men trots det tar man inte chansen att förändra på den här punkten när man nu skall förändra förhållandena kring ordningsvakter och bevakningsföretag. Det rimliga hade varit att man med propositionen begagnat tillfället att verkligen förändra på det här området och åstadkomma den skillnad som de flesta remissinstanser och också utredningarna förordat. Det som man såväl i propositionen som i utskottsbetänkandet och i utredningarna säger sig vilja uppnå anser jag att man helt missar genom att inte omarbeta lagförslaget i den riktning som vi har krävt i vår motion. Därför yrkar jag bifall till vpk-motionen nr 1968.

Fru talman! Riksdagen står nu i begrepp att besluta om en lagreglering och en bättre kontroll i fråga om ordningsvakter och bevakningsföretag. Denna reform är efterlängtad. Det har varit otillfredsställande att det ökande utnyttjandet av ordningsvakter och bevakningsföretag skett i former som inneburit att man saknat nödvändig samhällelig insyn och uppsikt över verksamheten som sådan. Så när som på en punkt har justitieutskottet också kunnat enas i sin uppfattning, och på alla principiellt väsentliga områden tillstyrker utskottet regeringens proposition i frågan. Vänsterpartiet kommunisterna har emellertid i en motion yrkat avslag på hela propositionen. Vi har här hört Hans Petersson i Hallstahammar redogöra för orsaken härtill. Att vpk har ett annat synsätt i dessa frågor är i och för sig inte överraskande, och att man förordar förstatligande av all väktaroch ordningsvaktsverksamhet är följdriktigt med tanke på den samhällssyn vpk har. Men även med beaktande av detta borde vpk kunna erkänna att de steg som nu tas är behövliga och att de innebär förbättringar. Bakgrunden utgörs av det förhållandet att verksamhet av denna art måste vara underkastad en ingående insyn från samhällets sida. Vi får nu en lag om ordningsvakter, vilket vi saknat hitintills. Ordningsvakternas befogenheter klarläggs och regleras. Den grundläggande regeln om att ordningsvakterna lyder under polisen fastläggs, liksom polisens grundläggande ansvar för allmän ordning och säkerhet. Ordningsvakternas befogenheter vad gäller våldsanvändning under sina uppdrag regleras i särskild ordning, och här finns också en klar avgränsning av deras befogenheter i förhållande till polisens. Kravet på auktorisation för bevakningsverksamheten utvidgas, och kraven på väktarutbildningen skärps. Sammanfattningsvis innebär alltså förslaget en ordentlig uppstramning av denna verksamhet, en verksamhet som under överskådlig framtid måste utgöra ett nödvändigt komplement till det skydd som polisen och andra samhällsorgan kan bistå med. Jag vill i det sammanhanget gärna säga att ordningsvakter och väktare i det avseendet gör viktiga samhällsinsatser när det gäller rättssäkerheten och tryggheten. På en punkt har utskottet inte kunnat enas. Det gäller frågan om förmedling av ordningsvaktsuppdrag. Den socialdemokratiska reservationen förordar att i princip alla former av förmedling inom området underkastas tillståndsplikt. Rättsreglerna inom detta område är snåriga och, mot bakgrund av vad remissinstanserna har yttrat över ordningsvaktsutredningens förslag, kanske också oklara. Det är uppenbarligen inte helt klart om de ordningsvakter som tillhör en ordningsvaktsförening som förmedlar uppdrag är att betrakta som arbetstagare i förhållande till den som utnyttjar vakten i fråga. Vidare är det av betydelse för bedömningen i vilken form förmedlingen bedrivs samt om och på vilket sätt ersättning för förmedlingsuppdragen utgår. Vi har en arbetsförmedlingslag som skall reglera dessa frågor, och enligt denna lag ankommer det på arbetsmarknadsstyrelsen att göra de prövningar i de enskilda fallen som kan behövas. Sedan utskottet avgivit sitt betänkande har regeringen på förslag av arbetsmarknadsministern meddelat direktiv till den utredning som skall kartlägga arbetsmarknaden för vissa anställda inom kontorsservicebranschen och på kulturområdet, s.k. artistförmedling. Departementschefen säger i anslutning härtill — och detta är av klar betydelse för de spörsmål vi nu diskuterar — att det också vid sidan av den offentliga arbetsförmedlingen förekommer verksamhet som innebär anskaffande av anställning åt arbetssökande. Många gånger kan det ifrågasättas om en sådan verksamhet är förenlig med arbetsförmedlingslagen. Han förordar därför att utredningsuppdraget får omfatta dessa verksamheter. Utredaren skall bl.a. pröva om det är möjligt att klarare ange vad för slags verksamhet som bör falla in under lagen. Utskottets majoritet var också införstådd med att detta problem förtjänade uppmärksamhet från statsmakternas sida. Utskottet skriver: ”Utskottet utgår från att regeringen, om utvecklingen ger anledning därtill, vidtar erforderliga åtgärder”. Fru talman! Mot denna bakgrund, och då det efter det beredningsarbete jag nyss berörde alls inte är givet att lösningen på problemet med förmedling av ordningsvaktsuppdrag skall sökas och lösas efter de linjer som anges i den socialdemokratiska reservationen, yrkar jag bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.
Fru talman! Jag vill göra ett tillrättaläggande gentemot den föregående talaren. Det är inte så att vi inte anser att det skulle vara något behov av reglering. Tvärtom sade jag ju att vi är positiva till en reglering och att man kommer till rätta med både förordnanden och återkallande av sådana liksom att man börjar ta tag i utbildningen. Vad jag kritiserade var att man knappast uppnår någon skillnad gentemot polisiär verksamhet — det som man i flera olika instanser och utredningar har uttryckt var så viktigt och som även utskottet självt skriver i betänkandet. Det blir inte någon skillnad mot polisens verksamhet genom att man praktiskt taget jämställer ordningsvakterna med polisen, t.ex. i fråga om när de skall kunna använda LTO, som ju är en mycket omdiskuterad lag. Vi tycker att man skulle ha omarbetat hela lagförslaget i enlighet med det förslag som vi fört fram i vår motion. På så vis hade man ändå fått en lag och en lag som vi tycker hade varit betydligt bättre. Jag måste notera att när man vanligtvis behandlar exempelvis LTO-frågan, avstyrker man våra motioner med hänvisning till att det snart skall tillsättas en utredning, men i det här fallet har man tydligen inga sådana ”väntans tider”, utan man tycker att man kan fullfölja propositionens förslag trots att det snart skall komma en utredning. Det tycker jag verkar litet principlöst.
Fru talman! Jag skulle vilja säga att propositionen och utskottsbetänkandet inte är grundade på någon principlöshet, utan att det snarare är på det sättet att vi här vill klarlägga de principiella gränser som skall reglera ordningsvakter och bevakningsföretag i relation till polisen. Det framgår klart att vi är underställda den polisiära myndigheten och den polisiära verksamheten. Man kan naturligtvis alltid ha olika uppfattningar om vilka befogenheter de olika institutionerna och personerna skall ha. Men utifrån den erfarenhet vi har när det gäller behov av befogenheter också för ordningsvakter och bevakningsföretag har utskottet ansett det rimligt att ansluta sig till det förslag som är presenterat i propositionen. Om vi nu i enlighet med vad Hans Petersson i Hallstahammar förordar skulle företa en ny omfattande utredning är det ganska klart att vi ändå inte skulle hamna på samma uppfattning, eftersom det är en rätt stor principiell skillnad mellan våra uppfattningar. Till detta kommer att det tar ganska lång tid innan vi skulle få fram det beslut som alla ändå är överens om att vi måste fatta så snabbt som möjligt för att få till stånd de här klara gränsdragningarna.
Fru talman! Det är riktigt att man måste fatta beslut snabbt. I ett okontrollerat och oplanerat samhälle växer problemen oss över huvudet, motsättningarna ökar i samhället, det blir en utslagning av människor, arbetslöshet osv. Allt fler anställer bevakningspersonal i tron att det är lösningen på problemen. Och så står vi plötsligt inför ett gigantiskt regleringsproblem. I stället borde man naturligtvis förebygga behovet av ordningsvakter och väktare genom åtgärder på andra viktiga samhällsområden. Jag tycker emellertid inte att det behövs några nya utredningar. Det skulle räcka att vi beaktar de viktiga slutsatser som de redan gjorda utredningarna har kommit till, där man säger att vi måste skilja på polis och ordningsvakter och se till att ordningsvakterna inte uppfattas som reservpoliser. Det skulle skapa nya motsättningar i samhället som inte är hanterbara. Jag kan också hänvisa till vad som skrivs i det senaste numret av Handelskammartidningen, som vi alla får i våra fack. Man pekar på att en väktare inte bör ha en direkt polisiär roll. När han har det, skapar det problem. Man menar att väktaryrket bör vara mer serviceinriktat — väktaren skall tillhandahålla upplysningar, ge tillrättavisningar osv. — på ett sätt som inte är jämförbart med polisiär verksamhet. Då skulle väktare och ordningsvakter kunna fungera på ett smidigare sätt och vi skulle slippa många av de problem som jag tror kommer att skapas om vi fortsätter på den inslagna vägen.
Fru talman! Jag vill understryka att det i fråga om befogenheter är skillnad mellan väktare och ordningsvakter — vi skall inte blanda samman de båda begreppen. Jag delar Hans Peterssons uppfattning att viss är det bäst om man i ett samhälle inte behöver ordningsvakter eller poliser i den utsträckning som vi har. Jag delar också uppfattningen att vi skall sätta in åtgärder för en förebyggande verksamhet. Detta är också något som vi ständigt sysslar med i denna kammare inom ramen för andra förslag som läggs och bereds. Men utifrån den erfarenhet vi har vet vi att också upprätthållandet av den allmänna ordningen är en viktig del i den totala samhällsfunktionen. Såväl poliser som ordningsvakter och väktare fyller därför viktiga funktioner. Här finns, jag vill än en gång hävda det, klara gränser mellan å ena sidan polisens och å andra sidan ordningsvakternas och väktarnas uppgifter och befogenheter. Det är inte fråga om att vi skapar något slags reservpoliser eller epapoliser. De uppgifter som utförs av väktare och ordningsvakter är väldigt viktiga för vår gemensamma målsättning att upprätthålla den allmänna ordningen.

Fru talman! Det är ett ganska enigt utskott som står bakom betänkandet. Det är bara på en punkt som vi i oppositionen har sett oss nödsakade att avge en reservation. Den baserar sig på motion 1969, som har väckts av en av ledamöterna i ordningsvaktsutredningen. Motionen tar upp ett som vi anser ganska viktigt problem, nämligen ordningsvaktsföreningarnas roll i fråga om förmedling av ordningsvakter. Det finns som vi alla vet ett stort antal ordningsvaktsföreningar, som inte bara tillvaratar medlemmarnas intressen rent fackligt utan också mot avgift förmedlar ordningsvakter till främst anordnare av offentliga danstillställningar. Motionären pekar också på att förmedlingsuppdragen utförs efter viss turordning. Det kan vara väldigt problematiskt. Det motverkar vår strävan att skapa samband mellan ordningsvakter och anordnare och att etablera normala arbetsmarknadsförhållanden. Vi har i den socialdemokratiska reservationen tagit intryck av motion 1969. Vi har framför allt fäst oss vid den stora betydelse som verksamheten har för fördelning av ordningsvaktsuppdragen. Vi tycker det är nödvändigt att förmedlingen är underkastad insyn och kontroll från samhällets sida. Det kan synas minst lika angeläget för denna verksamhet som för den övriga verksamheten inom området, vilken nu i propositionen verkligen föreslås bli reglerad och stå under samhällskontroll. Vi måste framför allt ta hänsyn till att det gäller människor med särskilda befogenheter. Därför hävdar vi att man bör överväga en ordning där i princip alla former av förmedling inom Utskottsmajoriteten har inte velat tillstyrka motionen, utan man har avstyrkt den. Göte Jonsson har nu pekat på de utredningsuppdrag som arbetsmarknadsdepartementet lämnade för någon vecka sedan. I direktiven, som delvis lästes upp, behandlas just hithörande förhållanden. Där talar man också om huruvida det kan ifrågasättas om denna verksamhet är förenlig med arbetsförmedlingslagen, och statsrådet förordar att utredningsuppdraget får omfatta även dessa verksamheter. Det är alltså att notera att chefen för arbetsmarknadsdepartementet har gått längre än chefen för justitiedepartementet ansåg sig kunna göra när propositionen skrevs. Det förefaller nu i efterhand som om det hade varit klokt av utskottsmajoriteten att ansluta sig till oss i de krav som förekommer i reservationen. Jag skall, fru talman, be att få yrka bifall till alla delar av hemställan i justitieutskottets betänkande 44 utom under mom. 5, där jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen.
Fru talman! Majoriteten har i utskottet klart sagt ifrån att vi utgår från att regeringen följer utvecklingen och vidtar — om man gör den bedömningen — erforderliga åtgärder. Då är det naturligt, som vi har sett det, att det sker inom det fackdepartement där man behandlar just de här frågorna, och det är arbetsmarknadsdepartementet. Jag tycker, i motsats till vad utskottets vice ordförande Lisa Mattson sagt, att vi från utskottsmajoritetens sida i stor utsträckning har fått rätt när det gäller det faktum att regeringen noga har följt verksamheten. I och med detta är det egentligen väldigt liten skillnad mellan majoriteten och reservanterna i utskottet. Men jag vill fortfarande vidhålla mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Utskottsmajoriteten tänker i futurum, medan arbetsmarknadsdepartementet tänker i imperfektum eller i varje fall i presens och vill omedelbart gripa sig an de här problemen genom att tillsätta en utredning. Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till reservationen.

Fru talman! Boendekostnaden är en av de mest betungande posterna i hushållens utgifter. Beräkningar visar att boendekostnaderna svarar för 25 96 av den privata konsumtionen. Det är också allmänt känt att boendets kostnader är mycket ojämnt fördelade. Det framstår i dag som en direkt nödvändighet att det organiseras en planmässig prisövervakning på boendeområdet. För två år sedan föreslog en statlig utredning att uppgiftsskyldighetslagen skulle ändras så, att den blir tillämplig även på fast egendom. I reservation till näringsutskottets betänkande hävdar vi socialdemokrater att regeringen omedelbart bör ta initiativ till en samlad prisövervakning genom SPK. Tillräckliga kunskaper finns om problemen för att göra detta omedelbart. Staten har ett ansvar för att effektiva åtgärder utarbetas och genomförs mot kostnadsstegringarna. De borgerliga regeringarna har misskött kostnadsfrågorna. Åtgärderna har varit valhänta, kommit för sent och tyvärr ofta helt uteblivit. Särskilt angeläget är det att komma åt orsakerna till entreprenadprisutvecklingen på boendeområdet. Nu anmäler bostadsministern att en särskild utredare skall pröva frågorna om byggnadspriser och utvecklingen av byggkostnaderna inom bostadsbyggandet. En försenad utredning om konkurrensförhållandena inom bostadsbyggandet görs inom SPK. Vi anser att situationen när det gäller bostadskostnadsutvecklingen är så alarmerande, att omedelbara åtgärder måste sättas in. Förslag bör snabbt lämnas till riksdagen om hur en effektiv prisövervakning på boendeområdet skall organiseras. Jag yrkar bifall till den socialdemokratisk